Herr talman! Jag insinuerar varken det ena eller det andra, utan jag kan säga så här då: Självfallet görs misstag överallt i vårt samhälle, oavsett den goda viljan, men de behöver ändå inte vara regel. När det gäller de föreslagna urinkontrollerna har vi olika uppfattningar. Utskottets majoritet anser att vi inte bör slå in på den vägen utan ha tilltro till kriminalvårdsstyrelsens ord, när den säger att man är på väg att klara upp problemen. Och jag har inte sagt, fru Kristensson, att några remissinstanser har avstyrkt förslaget. Faktum är att samtliga remissinstanser har avstyrkt det motionsyrkandet. Vad beträffar tilltron till socialstyrelsens utredningar och uppfattningar kan jag nog inte påverka fru Kristensson. Jag kan bara säga att jag inte delar hennes synsätt. Jag har tilltro till socialstyrelsens intentioner, och jag tycker att det vore riktigare att när det gäller påföljdsfrågan invänta de utredningar som nu pågår. Vi bör se vad styrelsen kommer fram till och mot bakgrund därav utforma de förslag till åtgärder som kanske erfordras.
Herr talman! Bara kort ett par synpunkter. De exempel som jag nämnde, fru Bergander, är inga udda fall. Även om de är litet dramatiska t.ex. på grund av det stora antalet rymningar, så är det tyvärr på det sättet som det fungerar, åtminstone i Stockholmsområdet och i vissa andra områden; jag skall ärligt säga att det nog inte är likadant över hela landet. Jag menar att det är oacceptabelt att urholka brottsbalkens påföljdssystem på det viset och att det är oacceptabelt att de föräldrar som verkligen vill försöka rädda sina barn skall känna sig hjälplösa därför att de som skulle stödja barnen inte fyller sin funktion. Samtliga remissinstanser har avstyrkt, säger fru Bergander. Ja, jag har redan sagt att de i stort sett varit negativa, men jag påpekade särskilt att även socialstyrelsen var negativ till tanken på ett vårdalternativ, trots att den faktiskt själv har föreslagit ett sådant i sin skrift om behandling av narkotikamissbrukare. Då måste det förslag som socialstyrelsen själv kommit med inte ha känts alltför aktuellt, eftersom styrelsen inte erinrade sig det förslaget när den skulle besvara remissen. Till slut vill jag säga att jag självklart också har en förhoppning om att kriminalvårdsstyrelsens optimistiska bedömning av sina möjligheter 39 att bemästra narkotikamissbruket på anstalterna skall visa sig stämma med verkligheten. Men jag kan inte förstå att man inte skulle kunna införa kemisk urinkontroll för att på det sättet kunna lätta litet på de rigorösa säkerhetsoch kontrollbestämmelser som måste till, om man annars skall kunna hålla anstalterna fria från narkotika. Jag kan inte förstå varför det skulle vara fel att gå på en mera öppen linje i stället för att nödgas avskärma anstalterna från omvärlden.
Herr talman! Fru Kristensson har talat om att 34 § i den av riksdagen i våras antagna lagen om kriminalvård på anstalt inte fungerar på det sätt som var avsett. Jag vill då erinra om att lagen trädde i kraft den 1 juli i år, och vi har därför naturligtvis inte så lång erfarenhet av hur den paragrafen fungerar. Skulle det nu vara så att man inte är på det klara med hur betalningsansvaret skall fördelas mellan sjukvårdshuvudmannen å ena sidan och kriminalvårdsstyrelsen å den andra, så förmodar jag att frågan kommer att lösas genom förhandlingar. Skulle det inte gå att finna en lösning på det sättet, kommer frågan säkert tillbaka till riksdagen.
Herr talman! Herr Larfors tog upp 34 § — jag hade annars tänkt göra det nu. Jag vill säga att jag inte heller är helt utan erfarenhet av problematiken när det gäller ungdomar och sociala frågor, och jag utgår ifrån att de övriga ledamöterna i utskottet som tagit ställning till motionerna på samma sätt som jag också har sina speciella erfarenheter. Ändå har det blivit enighet i utskottet mot de två moderatledamöterna. Det finns ingen anledning att förlänga den här debatten. Jag yrkar återigen bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Det är naturligtvis rätt, herr Larfors, att lagen trädde i kraft så sent som den 1 juli i år och att vi därför rimligen inte kan ha erfarenheter som leder till några långtgående slutsatser. Men redan nu har man alltså fått klart för sig att det som vi upplevde som något positivt för med sig vissa praktiska problem. Vi insåg själva att det skulle bli problem, och utskottet hemställde enhälligt att riksdagen skulle hos Kungl. Maj:t begära en översyn av de svåra samordningsfrågorna. Vi ville att den översynen skulle ske snarast möjligt, men mig veterligt har man inom justitiedepartementet ännu inte påbörjat något sådant arbete. Jag hoppas att man nu utan dröjsmål kommer att vidta en sådan åtgärd som utskottet och riksdagen har begärt.

Herr talman! UNESCO:s sextonde generalkonferens antog i Paris 1970 en konvention angående medlen att förbjuda och förebygga olaga import, export och försäljning av kulturföremål. Konventionen har hittills ratificerats av 20 stater. Sverige hör till det flertal stater som inte ratificerat den, och Sverige lade ned sin röst när konventionen antogs. Jag är tacksam för att justitieutskottet behandlat motionen på ett seriöst sätt, men jag kan inte instämma i utskottsmajoritetens slutsatser och yrkar därför bifall till herr Lövenborgs reservation. Jag vill börja med att säga att 1950 års Florensöverenskommelse, som UNESCO-konventionen påstås strida mot, har passerats av den snabba och ytterligt oroande utvecklingen de senaste 20 åren. Konsthandel var till efter andra världskriget ett intresse för ett relativt fåtal — i regel personer som älskade konst och antikviteter och inte hade en tanke på att tjäna pengar på sin verksamhet. Priserna var överkomliga även för helt vanliga medborgare.

Hos en konsthandlare i Quartier Latin köpte jag Picassos De tre gracerna, en originallitografi från hans s.k. blå period, för mindre än 100 kronor. En liten oljemålning av en känd flamländsk 1700-talsmålare fick jag för mindre än 200 kronor. För vaser från den grekiska antiken kunde man på konstauktionerna få betala en femtiolapp eller t.o.m. bara ungefär 25 kronor. Men sedan dess har handeln med kulturföremål — modern konst av kända mästare, arkeologiska föremål, konstnärliga och historiska dokument och en mängd andra kulturföremål — blivit big business. Den internationella marknaden lär för närvarande ha en omsättning på minst 1 miljard dollar eller mellan 4 och 5 miljarder svenska kronor. Och därmed har också den illegala internationella trafiken blivit ett verkligt explosivt problem och samtidigt ett fruktansvärt allvarligt och djupt tragiskt problem, särskilt för underutvecklade länder, där internationella ligor kan operera ganska ogenerat.

Peckham hade funnit att ett stort antal indianska fyndplatser i hans egen stat, i USA, hade angripits i plundringssyfte med bulldozers och grävmaskiner. »Du kan förmodligen förstå», skrev Peckham i brevet, »att jag har ett mer än saktmodigt förakt för keramikjägaren. Även om han förtjänar evig fördömelse är han inte den enda som skall ha skulden. Den förmögne konstsamlaren borde också stekas i helvetet.

Konststölder som tidigare var sporadiska företeelser har blivit en internationell farsot. Dagligen stjäls unika konstverk från museer och offentliga byggnader världen över, också i Sverige som bekant. Målningar av mindre kända konstnärer smugglas ut, ofta till USA, och säljs till kanske ibland godtrogna handlare eller samlare. Andra verk, som är alltför kända för att kunna säljas genast, deponeras i schweiziska banker i väntan på att preskriptionstiden skall gå ut. I Italien är den tio år, och den lär vara det i en hel del andra länder också.

Där finns ett Mem När det gäller dessa mycket kända konstverk kan man hoppas att de ligger någonstans i relativt säkert förvar och att de med tiden kommer att dyka upp igen utan allvarliga skador. Men när det gäller den illegala plundringen av arkeologiska fyndplatser, vilken f.ö. får obetydlig publicitet, är konsekvenserna ofta mycket allvarligare, eftersom det är fråga om en oåterkallelig förstörelse av information och föremål som inte har bearbetats vetenskapligt. Dessutom sker ofta en total förstörelse av de arkeologiska fyndplatserna och mängder av arkeologiska föremål. Som framgår av Meyers bok använder man grävmaskiner, bulldozers och t.o.m. dynamit för att komma åt dessa föremål. De föremål som tas från fyndplatsen blir ofta skadade genom den hantering de undergått, och det sammanhang som de förekommit i går många gånger förlorat. Jag nämnde i min motion hur ogenerat dessa plundrare kan gå till väga. En konsthandlare i New York som hade specialiserat sig på förkolumbiansk konst hade investerat 80 000 dollar i att bygga ett flygfält för att kunna bortföra en hel tempelfasad av en ruin från Mayaepoken i Mexico. Han försökte sälja denna tempelfasad till ett museum i New York, men historien avslöjades och han blev inte av med det monumentala konstverket. Samtidigt fick man i Mexico reda på vad som hade skett och krävde att få tempelfasaden tillbaka. Den konsthandlare som stod för hela projektet begärde då för att återlämna fasaden att få igen de 80 000 dollar han hade investerat i flygplatsen! Man har exempel från många länder på liknande företag. Exempel som också nämnts av Meyer — jag hade inte boken när jag skrev motionen utan har fått den först senare — är från Khmerruinerna i Cambodja. Många lossbrutna föremål därifrån har funnit vägen till den internationella konstmarknaden. Meyer nämner också vad han kallar en särskilt tragisk händelse: förstörelsen av Bangladesh under befrielsekriget 1971. Efter striderna gjordes en undersökning av Enamul Haque, som är direktör för muséet i Dacca. Till sin överraskning fann han att själva de militära operationerna bara till en del var skuld till förstörelsen av kulturell egendom; den mesta förstörelsen hade åstadkommits genom medveten plundring. Han rapporterade att åtminstone 2 000 hindutempel hade förstörts eller väsentligt skadats och att omkring 6 000 skulpturer hade tagits bort eller förstörts av plundrare. Mycket av denna konst hade smugglats utomlands och sålts. Enamul Haque tillägger: Situationen förvärrades genom närvaron av biståndstjänstemän som var angelägna om att samla föremål — biståndstjänstemän från utlandet som arbetade för internationella hjälporgan. Jag skulle kunna nämna en lång rad andra exempel ur boken och ur den klippsamling jag har, men jag tror att det här räcker för att understryka hur viktigt det är att någonting görs, och görs mycket snabbt, på det här området. Att ratificera UNESCO-konventionen skulle vara ett steg i rätt riktning.

Jag yrkar, som sagt, bifall till herr Lövenborgs reservation.

Herr talman! Innan jag går in på det särskilda yttrande som är fogat till justitieutskottets betänkande vill jag kommentera vad herr Takman anförde om förslaget om ratificering av UNESCO-konventionen. Vi är tacksamma i justitieutskottet för det beröm som vi fick för att vi har behandlat motionen på ett seriöst sätt. Kanske jag vågar påstå att vi i justitieutskottet försöker behandla alla motioner och propositioner på ett seriöst sätt, men jag är i alla fall glad över att herr Takman uppskattade behandlingen. Jag tyckte att herr Takmans anförande var mycket väl avvägt. Det gav en rätt skrämmande beskrivning av förhållanden som existerar och som jag tror ingen i utskottet tycker är acceptabla. Vi har nog i hela utskottet den uppfattningen att man måste vidta snara åtgärder för att försöka stoppa den illegala hanteringen med olika kulturföremål. Vi har också noterat den snabba och oroande utvecklingen på detta område. Att det är fråga om mycket pengar är ju uppenbart. Det är verkligen, som herr Takman säger, ”big business”. Det är närmast när det gäller att därifrån komma fram till ett förslag om vilka åtgärder man skall vidta som vi har olika uppfattningar. Herr Takman talar för den inställning som också anförs i den till betänkandet fogade reservationen, nämligen att man nu bör gå i författning om att ratificera UNESCO-konventionen. Vi har inom utskottsmajoriteten på den punkten en annan mening. Vi anser att det har visat sig att konventionen är behäftad med vissa fel som gör att man inte utan vidare känner sig benägen att ratificera den.

Vi har från utskottets sida emellertid noterat, som herr Takman ju också har gjort, att statens kulturråd alldeles nyligen fått i uppdrag att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet göra en värdering av erfarenheterna av den gällande ordningen. Jag tror att det är med full rätt som vi menar att vi först bör se vad kulturrådet kommer fram till, så att vi får en ytterligare belysning av frågan huruvida det skall finnas möjlighet att ratificera konventionen eller vilka andra åtgärder som kan vara möjliga att vidta. Jag vill be herr Takman att notera att utskottet har sagt att denna utvärdering bör kunna ske inom kort. Vi har nämligen också den uppfattningen att ärendet brådskar. På den punkten föreligger alltså inte några delade meningar. Herr talman! Jag vill i detta hänseende yrka bifall till utskottets hemställan. Låt mig så med några ord kommentera det särskilda yttrande som jag har fogat till betänkandet och som gäller åtgärder mot internationell brottslighet. I dessa frågor får väl överväganden göras både externt gentemot andra länder och internt inom vårt eget land. När det gäller åtgärderna på det internationella planet har det ju länge varit klart att de personer som ägnar sig åt organiserad internationell brottslighet verkligen gör som affärsmän i allmänhet: bedömer var vinsterna är störst och var riskerna är minst. Så gör man även inom det illegala området. Därför har vi också fått uppleva att under många år har vårt land, med den ganska liberala kriminalpolitik som vi har haft, varit en attraktiv marknad. De internationella organisationerna har tyvärr fått ett ganska starkt grepp om vårt land. I fråga om kriminalpolitiken i stort är det klart att man också måste sträva efter att få så ensartade lagbestämmelser som möjligt. Man har ju nått en viss bit på narkotikalagstiftningens område. Men inom andra områden, t.ex. handeln med ädla metaller och innehav av skjutvapen, är skillnaderna ganska stora mellan olika länders lagstiftning. Narkotikaproblemen har en alldeles speciell tyngd när man talar om den internationella brottsligheten på grund av de stora pengar som det gäller och de förödande konsekvenser som hanteringen får. Det som är mest oroande just nu, herr talman, tycker jag är det tryck som vi börjar känna av från Fjärran Östern. Tidigare har man därifrån inriktat sig på affärer med USA, som har uppfattats som en bra marknad. Men nu har man upptäckt att Västeuropa också ägnar sig bra för handeln med heroin. Holland ligger därvidlag som ett helt öppet land och tjänar som distributionsbas för narkotika. Jag tycker att man kan rikta en viss kritik eller i varje fall framföra önskemål om att regeringen och i synnerhet justitieministern tar de kontakter som kan vara erforderliga med den holländska regeringen för att försöka få holländarna att förstå nödvändigheten av att de skärper sin inställning när det gäller den här illegala narkotikahandeln. Vi och andra länder drabbas hårt av att det finns ett land som så väl lämpar sig som central för sådan illegal handel med narkotika. När det gäller kriminalvården — det är då en intern fråga hur vi utformar den — tycker jag att även om det skett en utveckling åt rätt håll med en differentiering av klientelet, så bör man gå vidare på den vägen och verkligen skapa en genomtänkt och stram kriminalvård för det grövre klientel som just ägnar sig åt den illegala brottsligheten. Vi har inte, som jag ser det, en tillräckligt genomtänkt organisation för hur de här brottslingarna skall placeras — det gäller både häkten och fångvårdsanstalter — för att man skall kunna hindra dem från att rymma och från att ha kontakt med kriminella personer utanför anstalterna. Jag tror alltså att en mera genomtänkt kriminalvård, syftande till en ökad differentiering när det gäller klientelet, är nödvändig. I fråga om den polisiära verksamheten kan man också säga att vi inte har tillräckligt med resurser för att verkligen möta den internationella brottsligheten, som ju visst inte specialiserar sig på och verkar inom ett enda polisdistrikt utan vars verksamhet söker sig över distrikten, över länen. Man måste därför skapa en organisation som kan arbeta över större områden. Vi såg väl alla i tidningarna för ett tag sedan att man inom Kopparbergs län hade bildat en länsgrupp för bekämpning av narkotikabrottsligheten. Men enligt vad jag hört har den gruppen nu måst lägga ned sitt arbete därför att man anser att man inte längre har resurser att göra en sådan här avdelning, utan man får återgå till att försöka bekämpa denna brottslighet på polisdistriktsnivå. Det här är ett resursproblem och ett organisatoriskt problem naturligtvis. Jag menar emellertid att den internationella brottsligheten måste mötas med motsvarande organisation, som inte så hårt håller sig till det enstaka lilla polisdistriktet utan har möjlighet att arbeta över större områden. Det är synd om brist på resurser skulle leda till att man måste inställa spaningar. En effektiv bekämpning av den internationella brottsligheten leder också till att man måste försöka effektivisera den polisiära verksamheten när det gäller internationella flygplatser. Det är en fråga som vi får anledning att debattera senare, men där har ju en lösning länge låtit vänta på sig. I det sammanhanget finns det anledning att peka på vikten av att man skärper den särskilda flygplatskontrollen när det gäller både ankommande resenärer och bagage. Beträffande riskerna för att privatplan flyger in över vårt område och inför narkotika t.ex., så är kontrollmöjligheterna, som vi vet, i långa stycken klart otillräckliga. Jag uppmärksammade att justitieministern i svar på en enkel fråga av herr Jadestig — jag tror det var någon gång under förra året — nämnde att det här problemet kan komma att aktualisera en översyn av gällande regler för luftbevakning över Sverige. Men jag måste säga, herr talman, att jag har inte lyckats få reda på ”om justitieministerns aviserade översyn lett till något resultat. Vi har i varje fall i utskottet inte kunnat få någon information om detta. Justitieministerns uttalande tyder i varje fall på att det finns problem här som man måste försöka komma till rätta med. Till slut gäller det naturligtvis över huvud taget hur gränskontrollen är organiserad och hur den fungerar. Det är ett svårt avvägningsproblem, för vi tycker väl alla att det är värdefullt med så öppna och fria gränser som möjligt. Att kombinera detta med en effektivare kontroll för att kunna mota den internationella brottsligheten är ett svårt dilemma, men det betyder ju inte att man skall lägga saken åt sidan. Jag skulle sammanfattningsvis på den här punkten, herr talman, vilja säga att om man inom den svenska regeringen ägnade frågorna om den internationella brottsligheten lika stort intresse som man ägnat den legala multinationella företagsamheten — den internationella brottsligheten är ju också en multinationell företagsamhet — skulle mycket vara vunnet.
Herr talman! Självfallet har jag inga invändningar att göra mot det uppdrag som statens kulturråd har fått att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet undersöka den utförsel av kulturföremål som sker. Men om jag inte har missuppfattat uppdraget, så gäller det ett delproblem, nämligen utförseln från Sverige.

Herr talman! Jag vill bara genmäla till herr Takman att syftet med det uppdrag som statens kulturråd har fått är att belysa det intresse som Sverige kan ha av att tillämpa konventionen och att klarlägga de problem som faktiskt existerar. Jag tror det är mycket bra som ett första steg för att få ett grepp om problemen och att kunna föreslå lämpliga åtgärder.

Herr talman! Fru Kristensson talade bl.a. om de stora och tyvärr ökande problem som brukar sammanfattas under begreppet internationell brottslighet. Låt mig då genast säga att några större meningsskiljaktigheter inte har förelegat inom utskottet om att denna typ av brottslighet är ett stort problem. Jag hänvisar där till vad utskottet har sagt i sitt betänkande. Bakom det betänkandet står både fru Kristensson och jag själv och övriga utskottskamrater — alltså med undantag för vad fru Kristensson här sade om sitt särskilda yttrande. Vidare vill jag erinra om att Sverige mycket aktivt deltar i det internationella polisarbetet och att vårt land i det sammanhanget i många fall betraktas som ett föregångsland. Under utskottets besök hos bl.a. Interpol uttalades den uppfattningen, och man talade också med stor uppskattning om den svenska rikspolischefens insatser i det internationella polisarbetet. Bakom de insatserna står ju också Sverige som nation. I sitt inlägg från denna talarstol tog fru Kristensson också upp en del andra frågor som berör polisverksamheten både inom landet och internationellt. Det är naturligt att man gör så, med den frihet vi har här i vår svenska riksdag. Det skadar naturligtvis inte att även sådana synpunkter blir framförda. Men det ligger väl litet utanför vad som behandlas i utskottets förevarande betänkande, och därför kommer jag inte nu att gå närmare in på de frågorna. En annan sak som fru Kristensson också tog upp var de problem som hör samman med den gemensamma nordiska passkontrollen. Uppenbarligen förekommer det ett otillbörligt utnyttjande av den lättnad vid resor mellan de nordiska länderna som är en följd av den gemensamma passkontrollen vid inresa till ett av de nordiska länderna. Detta problem har dock uppmärksammats. Sålunda vet jag att man i Danmark tagit upp frågan om en skärpning av passkontrollen vid inresor. Jag förmodar att detta kommer att få efterverkningar även i vårt land. Kontrollen på våra flygplatser, som fru Kristensson berörde, skall jag inte närmare gå in på här i dag. Vi får om en eller annan vecka tillfälle att i kammaren behandla ett ärende som rör polisverksamheten just vid våra flygplatser, och då får jag säkert tillfälle att återkomma. Innan jag lämnar talarstolen vill jag med hänvisning till utskottets betänkande erinra om att utskottet inte förnekar att det finns många problem i anslutning till den internationella handeln med kulturföremål. Herr Takmans sakbeskrivning från kammarens talarstol var mycket intressant och har tillfört ärendet ett bra och rikt nyanserat underlagsmaterial. Emellertid är det många och ibland mycket komplicerade omständigheter som måste beaktas innan Sverige kan tillträda 1970 års konvention. Det är inte heller tillräckligt att enbart tillträda konventionen för att komma till rätta med de missförhållanden som herr Takman påtalat. Det behövs säkert många andra insatser också. Herr Takmans motion har i ökad omfattning riktat uppmärksamheten på dessa frågor, och jag tycker för min del att det är bra både att herr Takman aktualiserat frågan och att statens kulturråd fått i uppdrag att tillsammans med andra institutioner göra en granskning av nu gällande ordning för utförsel av kulturföremål. Jag räknar med att den undersökningen kommer att leda till att man företar också andra undersökningar. Det är, som herr Takman påpekat, inte fråga bara om utförsel av föremål från vårt land, utan problemen är mycket större internationellt sett. Jag vill liksom fru Kristensson hänvisa till vad utskottet sagt på s. 9 i betänkandet. Det heter där: ”När resultatet av denna värdering föreligger, vilket bör kunna ske inom kort, erbjuder sig enligt utskottets mening ett lämpligt tillfälle att på nytt överväga de olika skäl som kan tala för och emot ett svenskt tillträde till konventionen.” Herr talman! Jag vill sluta med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker att herr Larfors var litet orättvis mot fru Kristensson när han antydde att fru Kristensson egentligen inte talade om det som behandlas i utskottsbetänkandet. Det är i själva verket så, att man i detta betänkande buntat ihop två frågor som har ganska litet med varandra att göra, nämligen den motion som herr Takman talade för och en motion av herr Bohman om den internationella brottsligheten. Jag tycker att det är fullt tillåtet att också tala om den ett slag. Jag skall inte uppehålla mig så mycket vid herr Takmans motion, men jag vill gärna, i likhet med de tidigare talarna, uttrycka min stora respekt för de synpunkter som framförts av herr Takman. Jag delar uppfattningen att den delen av ärendet verkligen förts en bit framåt genom det initiativ som herr Takman tagit. — Nog om den saken. Det är inte så förfärligt ofta som vi som har förtroendet att tjänstgöra i Europarådet får tillfälle att mera direkt inför kammarens ledamöter redovisa vad vi är med om och vilka diskussioner vi deltagit i.

— Varför kan jag nu göra en sådan här brutal anknytning till fru Kristenssons anförande? Jo, jag kan göra det av den anledningen att Uno Hedström och jag upplevde någonting — här tror jag att jag kan tala också för Hedström —- som chockade oss en hel del. Den senaste veckans händelser i Addis Abeba, i Tunis och i Birmingham har skapat en så hätsk stämning när det gäller att ta ställning till hårda straff.

Det är detta man håller på att göra i England just nu. Man drivs sakta därhän. De som intresserar sig för detta spörsmål har kanske kunnat konstatera hur den ansvarige ministern för dessa områden sakta har glidit i sitt ståndpunktstagande, från att först direkt avvisa all diskussion om dödsstraffets införande till att nu säga att frågan får komma upp till debatt.

Jag tror att ett starkt understöd från vår riksdag och från övriga länder som samarbetar med oss skulle kunna leda till att dödsstraffet på en del håll inte återinförs eller att det på andra håll avskaffas.

Herr talman! Herr Lidgard gav mig en liten tillrättavisning för att jag var orättvis mot fru Kristensson när jag sade att hon tog upp frågor som inte var direkt berörda i betänkandet. Jag vill kort och gott säga att det fanns ingen ond avsikt från min sida. Jag erkände också att fru Kristensson enligt kammarens ordning hade rätt att göra det. Jag ville bara förklara varför jag inte gick i svaromål på dessa punkter.

Herr talman! Av tidningarna blir vi bara informerade om en bråkdel av alla de stölder som snart sagt dagligen begås i våra museer och inte minst i privatbostäder. Man kan tydligt märka hur de rena beställningsarbetena ökar, ofta med s.k. hemma-hos-reportage som bakgrund och som en katalog som man överlämnar till dem som skall verkställa stölden. Jag har faktiskt litet svårt att ta så lugnt som utskottet på den saken. Jag tycker att det är nästan rörande troskyldigt när utskottet säger att man har inhämtat att det skall göras en värdering av erfarenheterna av gällande ordning i fråga om utförsel av kulturföremål. Här är det ju inte fråga om någon legal utförsel utan det är den illegala utförseln, vilken aldrig går efter gällande ordningar, som vi skall försöka få bukt med. Vi vet tyvärr alltför väl hur långsam tågordningen är, hur lång tid det kommer att ta innan kulturrådets erfarenheter kan omsättas i praktiska åtgärder. Hur mycket ovärderligt kulturgods kommer under den tiden att gå förlorat för vårt land? Inte minst bör vi alla ha blivit alarmerade av Svenska Dagbladets artikel i dag om hur hela busslaster av vårt kulturgods försvinner utomlands. Det finns naturligtvis en viss risk för att det kan dras ned något slags kulturell järnridå omkring varenda en av de stater som ratificerar UNESCO-konventionen. Det skulle innebära att inga utländska kulturföremål någonsin skulle kunna finna vägen till Sverige. Men jag tror att den risken är ganska liten. Man har på sina håll redan nu licens som villkor för utförsel av konstföremål, och jag tror inte att vi skall utmåla risken som alltför stor. Den införsel som UNESCO-konventionen talar om men som utskottet inte har nämnt så mycket om förutsätts vara legal. Man får väl förutsätta att från svensk sida inget hinder kommer att resas mot en import av kulturföremål från utlandet, under förutsättning att vederbörande importör har exportlicens från ursprungslandet. De flesta av oss har väl läst referat från en rättegång ganska nyligen som gällde utsmuggling av ikoner från Ryssland. Ganska många kulturellt intresserade frågade sig säkerligen: Varför dömdes inte importören att återlämna dessa utsmugglade ikoner till hemlandet? Det stod i varje fall inget i tidningsreferaten om det. Den reservation som herr Lövenborg har fogat vid betänkandet stämmer ganska väl överens med mina egna åsikter, och därför kommer jag att ansluta mig till den. Jag har full förståelse för vad utskottet har sagt om att man misstänker att konventionens kontrollsystem skulle vara ineffektivt, att förvärv i god tro inte skyddas osv., men jag tycker att det är så bråttom att något sker att jag som sagt ansluter mig till reservationen.
Herr talman! Jag skall inte på något sätt opponera mot vad herr Wachtmeister i Johannishus har anfört; jag vill bara erinra om att ett problem är det som konventionen behandlar, nämligen införsel och utförsel av kulturföremål, ett annat problem är hur man skall bekämpa stölder av kulturgods. Det var, om jag uppfattade det rätt, närmast det senare problemet som herr Wachtmeister var inne på. När det gäller att bekämpa stölder av konstföremål måste vi försöka förstärka de brottsförebyggande insatserna, så att vi kan uppspåra verksamhet av det här slaget. Det problemet löser man i och för sig inte genom att ratificera UNESCO-konventionen, utan det är ett problem som ligger på ett något annat plan.
Herr talman! Nej, men vi försvårar i varje fall stölderna om även det land till vilket de stulna föremålen exporteras är anslutet till UNESCO konventionen och alltså har infört ett importförbud. På det sättet får vi i varje fall ett försök till dubbel kontroll.
Herr talman! I anledning av det sista inlägget av herr Wachtmeister i Johannishus, där han mycket riktigt påpekade att det måste vara en ömsesidig anslutning till en konvention om den skall gälla mellan två länder, vill jag bara erinra om att av de 20 länder som anslutit sig till konventionen hör inga till vad vi brukar kalla Västeuropa, och det är dit de flesta av våra kulturföremål går när de föres ut ur Sverige.

Herr talman! Det är knappt ett år sedan vi här i kammaren diskuterade förskolan med anledning av den proposition om allmän förskola för sexåringar som lagts fram av dåvarande statsrådet Odhnoff. Alla, i varje fall den övervägande majoriteten, var överens om att det var ett viktigt beslut som riksdagen den gången fattade och som innebar lagstadgad skyldighet för kommunerna att bereda plats för alla sexåringar i deltidsförskola och därutöver för barn med särskilda behov vid tidigare ålder. Alla var också överens om huvudlinjerna i propositionen. Därvidlag har ingenting ändrats till i dag. Jag behöver inte upprepa skälen till att vi upplevde förskolereformen som en viktig reform. Det gäller barns behov av stimulans och gruppgemenskap. Det gäller att i någon mån utjämna skillnader i barns utgångsläge inför skolan och vuxenlivet. Det gäller att ge föräldrar stöd i deras ofta svåra uppgift. Om vi alltså var överens i huvudfrågan så var vi det inte i alla delfrågor. Det förelåg inte mindre än 31 reservationer till socialutskottets betänkande när frågan behandlades här i kammaren i december i fjol. Förskolelagen har ännu inte trätt i kraft. Det sker först den 1 juli 1975. Än finns det alltså möjligheter att innan lagen träder i kraft rätta till sådant som enligt mångas uppfattning kunde bli bättre. Motioner - har väckts under allmänna motionstiden såväl av partier, det gäller centern, som av enskilda riksdagsmän i folkpartiet, moderata samlingspartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Den fråga som föranledde mest diskussion i fjol — kanske framför allt före riksdagsbehandlingen men också här i kammaren — gällde rätten för annan än kommun att driva förskoleverksamhet. Den rätten fastslogs av utskottet i fjol och är för övrigt självklar. Att själva rätten kom att bli föremål för så mycken debatt berodde på att det fanns vissa oklarheter på den punkten i propositionen, men dessa blev alltså undanröjda i och med utskottets skrivning. Reservationen 1 — det fanns en motsvarande reservation i fjol — gäller kommuns rätt att i den kommunala förskoleplanen räkna in platser i icke-kommunala förskolor. Vi har ansett att man bör kunna göra det. Det kan vara angeläget att tillvarata alla resurser, i första hand i ett uppbyggnadsskede. Det innebär självklart inte att kommun skall kunna anvisa plats i enskild förskola till barn vilkas föräldrar inte önskar det. Det sägs också klart ut i reservationen att föräldrar skall ha rätt att låta sina barn gå i kommunal förskola. Förutsättningarna för att kommun skall få räkna in enskilda förskolor i sin plan är att dessa fyller de krav som ställs på den kommunala förskolan och att de står under samma tillsyn. Om dessa krav uppfylls har vi reservanter ansett att statsbidrag skall utgå till kommunen för platser också i icke-kommunala förskolor. Sedan är det kommunen som beslutar om fördelningen av statsbidraget. Självklart beslutar kommunen också om man vill vara med om att finansiera enskilda förskolor. Centern och folkpartiet återkommer också med kravet om en starkare formulering i lagen när det gäller kommuns skyldighet att anvisa plats till barn med särskilda behov, innan dessa fyllt sex år. Enligt lagen skall dessa barn anvisas plats ”så långt möjligt”. Vi tycker att det är en litet för tänjbar formulering, som kan komma att tjäna som ursäkt för kommuner inför den säkert rätt krävande men mycket viktiga uppgiften att genom uppsökande verksamhet ta reda på dessa barn och därefter ta hand om dem i förskoleverksamheten. Vi har i reservationen sagt att dessa barn måste prioriteras inom förskoleverksamheten, och det måste ske genom en kartläggning av det reella behovet. Men man måste också intressera dessa barns föräldrar för att barnen skall komma till förskolan. Kommunen bör alltså ha skyldighet att anvisa dessa barn förskoleplats redan före sexårsåldern. Detsamma gäller barn som vistas på sjukhus, barnhem eller annan institution. De bör också ha rätt att få del av förskolan före sex års ålder, och motsvarande skyldighet bör alltså åläggas deras huvudman. I reservationen 2 hemställer vi att orden ”så långt möjligt” utgår ur 5 och 8 §§ i förskolelagen. Som en viktig del i lagen ingår kommunernas skyldighet att upprätta plan för hela förskoleverksamheten. I planen, som skall antas av kommunfullmäktige, skall redovisas behovet av förskolor, familjedaghem och annan kompletterande förskoleverksamhet inom kommunen samt i vilken utsträckning och på vilket sätt behovet skall tillgodoses. Under debatten i fjol om denna fråga sade jag, att vi i glädjen över den allmänna förskolan för sexåringar och för barn med särskilda behov före sex års ålder inte får glömma kommunernas skyldighet och ansvar att så långt möjligt sörja för de barn som på grund av föräldrars förvärvsarbete, studier eller av andra skäl behöver omvårdnad. Eftersom deltidsförskolan blev en lagfäst skyldighet för kommunerna fanns risk, menade jag då, att kommunerna begränsade sina insatser på barnomsorgens andra områden. Tyvärr har utvecklingen visat att det fanns anledning till en sådan oro beträffande utvecklingen i kommunerna. Visserligen har utbyggnaden av barnstugeplatser gått snabbt under innevarande år när det förhöjda anordningsbidraget har gällt. Men av en kommunenkät som socialstyrelsen gjort framgår att det kommer att bli betydligt sämre med utbyggnadstakten under de närmaste två åren. Trots den stora, ej tillgodosedda, efterfrågan som vi har — och ingenting tyder på att efterfrågan skulle minska - kommer alltså kommunerna att bygga färre daghemsplatser än de gjorde 1973, vilket innebär en stark minskning gentemot innevarande år. I realiteten kommer daghemsköerna på många håll fortfarande att vara långa. I och för sig är en sådan utveckling förståelig. Många kommuner har ju en ekonomisk situation som gör det besvärligt att tillhandahålla social service. Men det är en utveckling som inte är acceptabel för föräldrar och barn. Menar vi något med att vi vill förbättra barns situation och ge föräldrar stöd i deras uppgift, menar vi något med att kvinnor och män skall ges möjlighet till insatser i förvärvslivet, då måste vi också ta konsekvenserna av detta. I reservationen 3 har jag tillsammans med herr Romanus och fru Marklund yrkat att en plan med riktlinjer för kommunerna beträffande den fortsatta utbyggnaden av hela förskoleverksamheten skall föreläggas riksdagen. I en sådan plan bör man precisera en målsättning på det sätt som vi har föreslagit i reservationen. Viktigt är emellertid att riksdagen samtidigt får ta ställning till förslag om väsentligt förbättrade statsbidrag som garanterar de ekonomiska förutsättningarna för planens genomförande. Staten och kommunerna måste här ha ett gemensamt ansvar. När det gäller gruppstorleken återkommer vi till vår tidigare ståndpunkt att grupperna inte bör vara större än 10 barn i småbarnsavdelningarna och 15 i syskongrupperna. Socialstyrelsens nya rekommendationer innebär visserligen någon minskning i förhållande till vad som gällt tidigare, men vi vidhåller våra krav. Den överinskrivning vi kan tänka oss är, som vi har sagt i reservationen 4, avsedd att gälla under en övergångstid. Det vill jag understryka. Slutligen finner vi det nödvändigt att riksdagen får ta ställning till förskolans målsättning. Den är ju vagt och allmänt utformad. Samtidigt pågår en mycket intensiv försöksverksamhet med förskoleverksamhet på olika håll i landet.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

Herr talman! Fröken Andersson har i sitt anförande påpekat det förtydligande som socialutskottet gjorde förra året vid behandlingen av propositionen om den allmänna förskolan. Jag tror att det var av mycket stort värde att socialutskottet gjorde det förtydligandet, men fortfarande finns det på många håll i vårt land en djup osäkerhet om möjligheten till alternativ förskoleverksamhet för barn i kommunerna. Bidragande till den missuppfattningen är kanske att socialutskottet här upprepar vad utskottet sade förra året: att alternativa förskolor är ägnade att motverka ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan, Nr 129 nämligen att förhindra en uppdelning av barnen efter t.ex. föräldrarnas Onsdagen den livsåskådning. Logiken är inte alldeles kristallklar. Utskottet erinrar också 27 november 1974 om en annan del av förra årets uttalande: att kommunernas skyldighet inte medför någon begränsning, vare sig då det gäller den tidsmässiga — Förskolan m.m. förläggningen eller i annat avseende, i fråga om församlingarnas rätt att inom ramen för den kompetens som församlingsstyrelselagen ger ordna kristen verksamhet bland barn i förskoleåldern. Det är i dag inte så illa som många tror. Ingen kan tvinga ett barn att gå i kommunal förskola. Ingen kan hindra att egentligen vem som helst startar verksamhet som vänder sig till barn i förskoleåldern; och vem som helst kan skicka dit sina barn. Kanske har missförstånden byggt just på motsättningen mellan inställningen att ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan skulle vara att förhindra en uppdelning av barnen och den möjlighet som lagen ger — vilket framgår inte minst av socialutskottets betänkande — till alternativ verksamhet. Egentligen är det beklämmande att ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan skall vara att förhindra, att föräldrar med en livsåskådning som präglar hela deras liv och tillvaro får låta sina barn utvecklas inom verksamhet som är präglad av denna deras livsåskådning. Många upplever detta som ett intrång i deras personliga liv och som ett åsiktsförtryck, som de inte tycker hör hemma i ett fritt land. Men bakom den formuleringen om ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan ligger antagligen en aningslös övertygelse att alla barn blir bäst i samma skola: enhetsbarnet i enhetsförskolan. På område efter område tycks man från regeringens håll tro att man genom likriktning skall kunna undanröja de inre skillnader som finns och alltid kommer att finnas mellan olika människor. Och när det gäller livsåskådningsfrågor kan man inte likrikta. Då kan man förtrycka. Därför är det glädjande att utskottsbetänkandet har fått den utformning det nu har. Till utskottets betänkande är fogat ett särskilt yttrande, som gäller målsättningen för förskolan; på den punkten avstår utskottsmajoriteten från att begära en närmare precisering. De borgerliga ledamöterna betonar här, som fröken Andersson redogjorde för, vikten av att riksdagen får besluta om vilka delmål som skall uppnås i förskolan inom ramen för främjandet av en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling. Det är viktiga saker som vi här rör oss med. Det gäller ställningstagande till den mycket varierande försöksverksamhet som bedrivs på olika håll i vårt land. Det gäller erfarenheter av syskongrupper och erfarenheter av grupper med homogen ålderssammansättning på barnen. Det gäller erfarenheter av integrerad heltidsoch deltidsförskola respektive bara deltidsförskola. Det gäller inte minst — vilket också påpekas — resultatet av verksamheten i glesbygder och den där förekommande starka samverkan mellan lågstadieskolan och förskolan. Det är även intressant och blir nödvändigt för riksdagen att få veta 59 vilka möjligheter man har haft att nå de yngre barn som enligt förskolelagen på grund av särskilda behov är berättigade till plats i den allmänna förskolan. Det gäller barnens språkutveckling; det gäller deras motoriska träning och intellektuella utveckling, och det gäller nya erfarenheter som man kan göra beträffande samarbetet mellan förskolan och barnens föräldrar. Men förskolan får naturligtvis inte i första hand bli en tillsynsform. Därför är också reservationen 1 mycket betydelsefull. Den alternativa förskoleverksamheten är värdefull ur många olika synpunkter. Den kommer aldrig att utgöra annat än ett komplement till den allmänna förskolan, men det förringar inte dess betydelse. Vad gäller då reservationen? Den gäller inte rätten till alternativa förskolor utan kommunernas möjligheter att inräkna verksamheten vid sådana förskolor i den allmänna förskolan. Egentligen borde detta vara en självklar rätt. Med de ytterligt knappa ekonomiska omständigheter som många eller kanske alla kommuner i dag lever under är det rimligt att kommunen, om det i den finns en alternativ förskola — det må vara en kristen förskola eller en som drivs av ideell organisation med annan inriktning — i sin förskoleverksamhet får räkna in det antal barn i sexårsåldern som går i den förskolan. Om man bortser från denna möjlighet, måste risk uppstå för att platser i den kommunala förskolan kommer att stå tomma. I praktiken utbjuder man väl då platserna till femåringar i stället. För den händelse att antalet sexåringar som vill gå i förskolan sedan ökar, kan man då komma i en situation, där barn vilka som femåringar redan går i förskolan måste avvisas. Givetvis har de borgerliga utskottsledamöter som står bakom reservationen 1 begärt att, som fröken Andersson redogjort för, statsbidragsbestämmelserna skall utsträckas att också gälla dessa förskolor. Huvudansvaret för fördelningen skall naturligtvis dock fortfarande ligga på kommunerna. Herr talman! Bara några ord om reservationen 4 om gruppstorlek i daghem. Vi har från moderata samlingspartiet gång på gång hävdat värdet av att barn i förskolan eller i skolan i övrigt inte får arbeta i alltför stora grupper. Barnstugeutredningen föreslog Syskongrupper om 20 barn men ingen överinskrivning. Man räknade där med att sex-sju av barnen skulle ingå i korttidsverksamhet. Nu är antagligen trots allt flertalet av förskolorna rena deltidsförskolor. Det föreslås i reservationen 4 att man skall minska gruppernas storlek men tillåta en överinskrivning. I praktiken innebär detta en skillnad på två barn i grupperna. De två barnen kanske i praktiken inte spelar så oerhört stor roll när det gäller gruppens verksamhet men kan ha en utomordentligt stor betydelse för kommunens ekonomiska förutsättningar att klara av en minskning av gruppstorleken. Att de moderata ledamöterna inte har biträtt denna reservation beror på att barnstugeutredningen efter sitt noggranna arbete har kommit fram till att förslaget om 20 barn utan överinskrivning är tillräckligt men också på att detta antal är ett maximiantal. Det är ingenting som förhindrar att kommunerna, om de trots kostnaden har möjlighet att arbeta med mindre grupper, också får möjlighet att göra detta. Men de kommunala kostnaderna är i dag sådana att vi på vårt håll bedömer direkta regler som ökar utgifterna för deltidsförskolan inte vara önskvärda. Inte minst kan ett sådant förslag innebära minskade möjligheter när det gäller att vidga heltidsförskolans verksamhet. Dessutom måste kommunernas kostnader i detta fall ses mot andra kostnadskrävande förslag som kommer att drabba kommunerna, inte minst genom en förändring av 1. ex. grundskolans organisation. Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till reservationen 1.

Herr talman! För ett år sedan fattade riksdagen beslut om allmän förskola. Det var ett viktigt beslut. Som en stor socialdemokratisk tidning uttryckte saken kommer Sverige därmed internationellt sett inte i kapp, men väl närmare länder där förskola finns även för yngre barn än sexåringar. Det betänkande som vi nu behandlar föranleds av ett antal motioner, som syftar till justeringar i förra årets beslut. Till övervägande del gäller det förslag om att gå snabbare fram med utbyggnaden av förskolan. Enligt förra årets beslut skall kommunerna nu göra upp förskoleplaner. Det är bra, men det behövs också en övergripande målsättning för utvecklingen i hela landet, som sträcker sig vidare än det som redan är beslutat, dvs. att alla sexåringar skall få plats i förskolan fr.o.m. nästa höst. Därför föreslår vi i reservationen 3, som är undertecknad av folkpartiets, vänsterpartiet kommunisternas och en av centerns ledamöter i utskottet, att riksdagen skall få förslag om och anta en bindande utbyggnadsplan som lägger fast målen för utbyggnaden. Under 1970-talet bör obligatorisk förskola för sexåringar och allmän förskola för femåringar förverkligas. Minst 50 procent av behovet av heltidsförskoleverksamhet för barn till förvärvsarbetande och studerande föräldrar bör täckas. För att det skall bli möjligt behövs också ett nytt statsbidragssystem, något som riksdagen har begärt många gånger och som vi enligt riksdagens beslut borde ha fått förslag om från regeringen för ett år sedan. Det är, som fröken Andersson nämnde, oroande svar som har givits av kommunerna på den enkät som socialstyrelsen gjort om planerna. Jag ber att få påminna om den reservation som vi avgav från folkpartiet i samband med att riksdagen i våras antog statsbudgeten. Vi krävde där att ett nytt och förbättrat stöd till förskoleverksamheten skall ta hänsyn till kostnadsökningarna, att det skall ges speciellt stöd till kommuner som har särskilt stort behov av förskoleplatser och att alla deltidsplatser för femåringar och fyraåringar skall få bidrag. Likaså föreslog vi att bidrag skall utgå för medhjälpare i deltidsförskolan. Det är inte rimligt, som det är i dag på många håll, att en förskollärare ensam har ansvar för två grupper om vardera 20 barn, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Också i heltidsförskolan — daghemmen alltså — är personalen ofta mycket hårt ansträngd. Här behövs det mindre grupper. Enligt socialstyrelsens rekommendation skall nu, som har nämnts här, en småbarnsavdelning omfatta högst 12 barn och en syskongrupp högst 20 barn. Det innebär, i förhållande till vad som är vanligt nu, en ökning av storleken för syskongrupperna. I reservationen 4, som stöds av folkpartiet, centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna, föreslår vi att gruppstorlekarna skall vara högst 10 för småbarnsavdelning och högst IS för syskongrupp, med möjlighet under en övergångstid till 20 procents överinskrivning. Det är beklagligt att vi inte har fått stöd av vare sig socialdemokraterna eller moderaterna i utskottet för den här satsningen på en bättre kvalitet. Fru Sundberg ville förvandla vårt förslag till automatisk överinskrivning, men det är sannerligen inte avsikten, utan möjligheten skall finnas i undantagsfall under en övergångstid. Även om det bara skulle skilja på två barn tror jag att fru Sundberg kan få många som arbetar i daghem att intyga, att skillnaden mellan 18 och 20 barn är ganska väsentlig. Dessutom undrar jag om hon inte har missuppfattat situationen litet, om hon tror att det här gäller deltidsförskolan. De här gruppstorlekarna avser daghemsverksamheten. Moderaterna talar ofta om att man skall satsa på kvalitet i skolan. Då är det väl konsekvent att göra det också i förskolan. Vi anser att man inte kan acceptera så stora grupper som 20 barn, och därför vidhåller vi vårt krav. När det gäller utbyggnaden av förskola för barn under sex år vill vi gå snabbare fram. Därför föreslår vi att alla platser skall få statsbidrag, och dessutom vill vi skärpa lagen — vilket fröken Andersson också nämnde — när det gäller barn som av olika skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling. Jag yrkar bifall till reservationen 2, som innebär att man stryker de tänjbara orden »så långt möjligt» i den paragraf som reglerar förskoleplatser för barn med särskilda behov. Vi vill alltså på olika sätt satsa mer på förskolan. Vi vill bygga ut den snabbare, öka statsbidragen, lägga fast planeringen på längre sikt och höja kvaliteten genom att minska storleken på grupperna. Jag ber att också få säga några ord om reservationen 1 angående de enskilda förskolorna. Den frågan väckte stor debatt för ett år sedan. Delvis tror jag som fru Sundberg, att den debatten orsakades av några olyckliga formuleringar i propositionen, som vi nu kan bortse ifrån efter de klarlägganden som utskottet gjorde redan förra året. I dag bör frågan kunna avgöras i en lugnare atmosfär. Skillnaderna i ståndpunkt har överdrivits. Om man granskar majoritetens och reservanternas ståndpunkter i det här aktuella utskottsbetänkandet, finner man att vi är överens om följande fem viktiga saker: 2. Alla föräldrar skall ha rätt till en plats i kommunal förskola för sina sexåringar. 3. De enskilda förskolorna skall få arbeta parallellt med de kommunala. 4. Kommunerna får ge stöd till de enskilda förskolorna. Den kvarstående skillnaden är att reservanterna vill att en kommun skall kunna räkna in platser i enskild förskola i sin förskoleplan, och därmed i underlaget för statsbidrag till kommunen, om denna enskilda förskola uppfyller de krav som ställs på kommunala förskolor och står under samma tillsyn. Det som varit vägledande för folkpartiets ställningstagande är följande: A. De enskilda förskolorna upplevs som värdefulla av många föräldrar. B. De enskilda förskolorna kan lämna viktiga bidrag till den pedagogiska utvecklingen på förskolestadiet. C. Det gäller att ta till vara alla resurser i ett bristläge och ett uppbyggnadsskede, för att så snabbt som möjligt ge så många barn som möjligt tillgång till den stimulans som förskolan innebär. D. De enskilda förskolorna skall uppfylla de krav som vi ställer på kommunala förskolor vad gäller pedagogisk standard, personaltäthet, lokaler osv. De skall utformas så att barn från alla grupper kan känna sig hemmastadda där. E. Vi utgår från att kommunen, när en enskild förskolas platser skall räknas in i planen, träffar ett avtal med den enskilda förskolans huvudman, varvid man också reglerar frågan om kommunalt stöd till förskolan. Den här motsättningen har alltså enligt min mening förstorats, och hela situationen har överdramatiserats i debatten på ömse håll. Bland anhängare av enskilda förskolor beskriver man ibland den kommunala förskolan på ett sätt som inte stämmer med verkligheten. Man talar om likriktning och försöker ge intryck av att föräldrarna upplever det som ett tvång att sätta sina barn i kommunal förskola. Så är det inte. Den kommunala förskolan har föräldrarnas förtroende — det är min erfarenhet. Den kritik som ibland framförs går i regel ut på att utbyggnaden har varit för långsam, inte på att den har varit för snabb. Jag blev en aning förfärad när jag lyssnade till fru Sundberg, för jag tycker att hon gav uttryck åt sådana här överdrivna uppfattningar. Hon talade om att det finns de som anser att enhetsbarnen bör gå i enhetsförskolan osv. Jag utgår från att detta var fru Sundbergs personliga synpunkter, och jag tror inte att det är många föräldrar med barn i kommunal förskola som känner igen den beskrivningen. Å andra sidan finns det också motståndare till de enskilda förskolorna, som frammanar bilden av en utveckling som inte stämmer med verkligheten. Man talar om ett parallellskolesystem, där barnen tidigt skall delas upp i kategorier efter föräldrarnas livsåskådning och gå till hårt konfessionellt — eller eventuellt till och med politiskt — styrda förskolor för indoktrinering enligt den ena eller andra idériktningen. En sådan utveckling vore olycklig. Den har heller inget stöd i reservationen 1. Tvärtom talas det där om behovet av att — under i första hand ett upp byggnadsskede — ta till vara alla tillgängliga resurser. Skulle det visa sig tendenser till en olycklig utveckling får man naturligtvis se till att dessa tendenser motverkas på ett lämpligt sätt. Men det är knappast realistiska farhågor, för vad det handlar om i dagens verklighet är ju t.ex. Montessoriförskolorna. Vi har en sådan i min hemkommun som får kommunalt stöd, och ingen har kommit på att detta skulle innebära någon fara för det uppväxande släktet. Det kan också gälla förskolor som följer Waldorfpedagogiken, som bl.a. tillämpas i Kristofferskolan här i Stockholm. Sådana förskolor finns det alltså i Stockholm samt i Järna. Grupper av föräldrar gör ansträngningar för att starta liknande förskolor i Göteborg, Norrköping och kanske på andra håll. Waldorfpedagogiken har uppmärksammats därför att den särskilt försöker tillvarata barnens individualitet och skaparkraft. Det är sådana erfarenheter man hoppas kunna dra nytta av också i den kommunala förskolan. Sådana här förskolor vänder sig inte till någon särskild grupp av föräldrar, i synnerhet inte till några höginkomsttagare, utan föräldrarna gör stora insatser för att skaffa pengar till verksamheten genom basarer och liknande. Vad vi vill åstadkomma är alltså en rimlig generositet mot enskilda förskolor från statens och kommunernas sida. Det skulle bl.a. göra det lättare också för föräldrar som inte har höga inkomster att utnyttja dessa förskolor. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara beklaga att herr Romanus alltid blir förfärad när han lyssnar till mig. Jag skall försöka göra honom mindre förfärad genom att instämma i vad han sade, att det blir en kvalitetsökning om man minskar antalet barn i varje grupp. Men jag hänvisar i övrigt till vad herr Romanus själv sade om den kvantitativa utbyggnaden av förskolan. För kommunen måste alltid den situationen uppkomma, att om man håller en något större gruppstorlek har man, med tanke på läraranskaffning och lärarlöner, möjlighet att låta fler barn gå i den allmänna förskolan, vare sig det gäller heltidseller deltidsförskola. Och det är den kvalitetsavvägningen som de moderata ledamöterna har gjort. Jag vill än en gång stryka under vad jag sade, att 20 barn är ett maximitak, på samma sätt som herr Romanus säger att den 20-procentiga överinskrivningen är så att säga en övergångssituation, något som man tillfälligt tillåter. Det ligger naturligtvis i vår önskan att kunna sänka maximitaket i framtiden.
Herr talman! Det som gjorde mig förskräckt var inte fru Sundbergs synpunkter på gruppstorlekarna, utan det var hennes beskrivning av tan kegångarna bakom den allmänna förskolan, när hon bl.a. talade om enhetsbarn i enhetsförskola. Jag vill bara markera att den beskrivningen inte stämmer med den syn folkpartiet har på den allmänna förskolan. Jag noterar också att det inte finns något underlag för en sådan beskrivning i den reservation som moderata samlingspartiets representanter har avgivit i utskottet. Men fru Sundbergs namn står ju inte under den reservationen. När det gäller gruppstorlekarna framhöll jag bara att man från moderat håll brukar vilja satsa på kvalitet, och det är en fråga om kvalitet om storleken på heltidsgrupperna — alltså daghemmen — är 20 eller 15. Även om det ges en möjlighet att gå upp till 18 är det i alla fall en kvalitetsskillnad som moderaterna alltså inte är villiga att satsa på. Jag beklagar det och jag tycker inte att den som inte vill vara med om detta har rätt att framställa sig som den som värnar om kvalitet i fråga om förskolan. Här accepterar ni en sämre kvalitet. Det är ni i er fulla rätt att göra — jag bara pekar på vad saken gäller.
Herr talman! Jag skall be herr Romanus att senare läsa mitt anförande i snabbprotokollet, eftersom det där klart framgår att jag redogjorde för de missuppfattningar som finns när det gäller möjligheten till alternativa förskolor. Det skulle förvåna mig om herr Romanus inte har kommit i kontakt med de många föräldrar som i panik inför den kommunala förskolan menar att detta är ett led i strävandena att låta enhetsbarn gå i en enhetsförskola. Men jag har sagt — och det står jag för — att värdet av den allmänna förskolan har beaktats av samtliga ledamöter från moderata samlingspartiet, inte minst när det gäller barnstugeutredningens arbete. I vad gäller barnantalet i grupperna anser vi i moderata samlingspartiet att den siffra som folkpartiet sätter upp inte alltid är den korrekta och absolut bästa. Vi vågar faktiskt ha den uppfattningen att 15 barn i en grupp utan överinskrivning skulle vara ännu bättre.
Herr talman! Eftersom det har förekommit så mycket osaklig propaganda mot den allmänna förskolan fick jag det intrycket — och jag kanske inte var ensam om det — att fru Sundberg här försökte vädja till sådana stämningar.
I dag är det en omöjlighet.
Men om jag får tolka fru Sundbergs senaste inlägg så att moderata samlingspartiet tar avstånd från varje beskrivning av den allmänna förskolan i termer som ”enhetsbarn i enhetsförskola”, att moderata samlingspartiet, eller i varje fall fru Sundberg själv, tar avstånd från den typen av karaktäristik av den allmänna förskolan, så har ju detta meningsutbyte ändå fyllt en funktion. Jag hoppas att detta är en riktig tolkning och att fru Sundberg inte i ett kommande inlägg utvécklar sig i någon annan riktning, utan att vi kan vara ense om att det är en osaklig beskrivning av den allmänna förskolan, när man använder sådana fraser som ”enhetsbarn i enhetsförskola” och liknande. Det är inte så i verkligheten. I varje fall har jag inte träffat någon i det politiska arbetet, som strävar efter att utveckla den allmänna förskolan till någonting som stämmer med den beskrivningen. Om detta är rätt uppfattat, kanske vi kan lämna den frågan. Sedan må jag säga, att jag tycker fru Sundberg är en aning inkonsekvent. Om hon anser att 15 barn utan överinskrivning är bättre än 15 barn med överinskrivning, skall hon väl inte stödja förslaget om 20 barn.

Herr talman! Det är betydelsefullt för barns utveckling emotionellt, socialt och intellektuellt att de på ett tidigt stadium bereds möjlighet till stimulerande sysselsättning och social kontakt och samvaro med andra barn och vuxna utöver vad som i regel erbjuds inom den lilla primärfamiljen. Förskoleverksamhet medför bl.a. att barn från skilda miljöer utvecklingsmässigt kan få ett mera likartat utgångsläge när den egentliga skolan börjar, och förskoleverksamheten utgör på det sättet ett viktigt led i demokratiseringsprocessen. Detta förutsätter i sin tur att denna verksamhet står öppen för alla och inte uteslutande eller till övervägande del för vissa kategorier. Så är som bekant inte fallet i dag. Det alltför låga platsantalet har lett till olika slag av prioriteringsregler. Detta innebär en diskriminering och en segregering som står helt i strid med den demokratiska målsättningen att alla skall beredas utvecklingsmöjligheter på lika villkor. Samhällets stöd till familjerna i form av barntillsyn, barnomsorg, håller på att byggas ut. Men utbyggnaden är klart otillräcklig och sker i alltför långsam takt. De normer för barnomsorgsutbyggnad — om det nu alls finns några sådana — som tillämpas i kommunerna ligger långt från det verkliga behovet. Det har redovisats siffror på en förvärvsintensitet bland kvinnor med barn i åldern 0-6 år på upp till 70 procent för vissa förortskommuner i Stockholmsområdet. En realistisk siffra på förvärvsintensiteten för kvinnor med barn i aktuell förskoleålder torde vara 40 procent i tätorter. Enligt Byggforskningen finns det i Sverige 1,2 barn i åldrarna 0-6 år per förvärvsarbetande moder. En enkel summering visar att över 50 procent av det totala barnantalet skulle vara i akut behov av daghemsplats. Den kvinnliga förvärvsintensiteten fortsätter att öka över hela landet. Målsättningen måste vara att tillgodose hela utbyggnadsbehovet när det gäller förskolor. För närvarande är kommunerna helt suveräna när det gäller utbygg nadsgrad och utbyggnadstakt av barnomsorg. Utbyggnaden blir beroende av enskilda förtroendemäns privata synpunkter och inställning till barnomsorgsfrågan. Att central reglering av utbyggnaden saknas är ur många aspekter djupt olyckligt. I vpk-motionen 706, som väcktes under den allmänna motionstiden, krävs att en statlig snabbutredning tillsätts, som utarbetar statliga normer för barnomsorgsutbyggnaden. Dessa normer bör anpassas inte bara till det akuta behovet utan också till det latenta behovet. Hänsyn skall också tas till skilda behov i skilda typer av kommuner. Det finns i dag ungefär 800 000 förskolebarn i landet. Av dessa har ungefär 400 000 barn förvärvsarbetande mödrar. Det finns för dessa 400 000 barn 60 000 daghemsplatser. Det finns vidare 200 000 skolbarn på lågstadiet vilka skulle behöva fritidshemsplats. Det finns 18 000 fritidshemsplatser. Enligt regionplanekontoret i Stockholm stod 34 000 barn i kö till barnstugeplatser i Stockholms län i juni detta år. I Botkyrka kommun står 4 600 barn i kö. I Stockholm står över 5 000 barn i kö. Dessa siffror visar bara den akuta, registrerade kön och är inte på något sätt representativa för det verkliga behovet. De planeringssiffror som angivits i debatten om barnomsorgsutbyggnaden är helt otillräckliga. Barnstugeutredningen talar om att 1980 skall 50 procent av behovet av platser vara fyllt. LO-ordföranden Gunnar Nilsson påpekar att med nuvarande planering bara 37 procent av behovet kommer att tillgodoses, och delegationen för jämställdhet tror i dag att inte heller den siffran kan uppfyllas. Vad som behövs är inte bara en planering för det latenta totalbehovet av barnomsorgsplatser, utan också konkreta åtgärder och styrmedel från statens sida för att åstadkomma en tillfredsställande utbyggnad. Driftbidragen till daghem höjdes i år till 6 500 kronor och samtidigt fördubblades anordningsbidraget till 12 000 kronor per plats. Med denna storlek på anordningsbidraget täcks kommunernas hela byggkostnad. Med dessa ökade bidrag skulle kommunerna kunna bygga ut antalet platser med 20 procent utan att det skulle medföra höjda kostnader. Det är obestridligt att denna satsning på ökade bidrag till kommunerna haft viss effekt. Under 1974 byggs fler daghem än någonsin tidigare. Men detta är lika tillfälligt som fördubblingen av anordningsbidraget. Planerna för 1975-1976 uppvisar en mycket kraftig nedgång enligt en kommunenkät som socialstyrelen gjort under 1974. Hur skall då kommunerna tvingas bygga ut barnomsorgen för att täcka behovet för de 800 000 barn som alla borde ha samma chans till barnomsorg, antingen i form av daghemsplats eller i form av lekskoleplats? Och hur skall alla 200 000 lågstadieelever med förvärvsarbetande föräldrar få en fritidshemsplats? Det är uppenbart att varken tillfälliga ekonomiska stödåtgärder eller allmänna vädjanden till kommunernas politiker att starkt prioritera barnomsorgen leder till någon nämnvärd utbyggnad av bestående karaktär. Det är uppenbart att det behövs en lagstiftning som ålägger kommunerna att tillgodose behovet av barnomsorg. Statliga normer är ett effektivt sätt att lösa utbyggnaden av barnomsorgen. Men inte bara en lagstiftning behövs. För att kommunerna ekonomiskt skall kunna klara en utbyggnad måste ytterligare ekonomiska garantier ges till kommunerna från statens sida och inte bara ges när det passar konjunkturerna. På sikt är det nödvändigt att staten helt tar över kostnaderna för barnomsorgen. Ett krav som vpk rest är att staten som ett första led övertar pensonalkostnaderna, som för närvarande uppgår till 75 procent av driftkostnaderna. Om vi förutsätter att kammaren i dag bifaller reservationen 3 och därmed också motionen 706 och beslutar att låta utforma statliga normer för utbyggnaden och samtidigt beslutar att staten i fortsättningen övertar personalkostnaderna, hur skall då själva utbyggnaden gå till? Det är ju fråga om i princip 800 000 förskoleplatser, varav 400 000 platser i daghem, och det är fråga om ett akut behov av 200 000 fritidshemsplatser. Och hur skall kvalitetskravet tillgodoses? För att täcka behovet kvantitativt av förskoleplatser behövs barnstugor i varje större flerfamiljshus. Genom att tillskapa små daghem, fritidshem och lekskolor direkt i barnens närmiljö vinns många fördelar. Jag skall nämna några. För det första är lägenhetsdaghem, lägenhetslekskolor och lägenhetsfritidshem det enda tänkbara utbyggnadsalternativet i redan hårdexploaterade tätorter. Det har inte funnits normer för barnstugeutbyggnaden på samma sätt som för t.ex. parkeringsplatserna, och därför finns det helt enkelt ingen mark kvar att ta i anspråk för barnen. Därför blir alternativet lägenhetsbarnstuga en tvingande nödvändighet i många kommuner. För det andra blir lägenhetsinstitutionen ett billigare alternativ, eftersom inga direkta investeringskostnader åsamkas kommunerna. För det tredje kan små institutioner skapas med små barngrupper. För det fjärde får barnet vistas i sin naturliga hemmiljö med hemmiljöns kamratkrets. Det uppstår inga sociala konflikter mellan ”gårdens” barn och barnstugans, eftersom hela verksamheten integreras. En nära hemmet belägen barnstuga upplevs också mer som ett verkligt komplement till hemmet. För det femte slipper föräldrarna avoch påklädning varje morgon och kväll, om barnstugan är belägen så att säga i farstun. För det sjätte blir barnstugan flexibel och kan efter behov ändras från t.ex. daghem till fritidshem eller kvarterslokal eller kontorslokal eller ånyo bli lägenhet. Det är mycket viktigt att barnstugorna görs flexibla, eftersom många av våra storstadskommuner är engenerationssamhällen med enorma toppbehov av endera daghem, fritidshem eller kvarterslokaler för ungdom. Våra nyare bostadsområden genomgår en ständig förändringscykel, där behovet av lokaler för skilda ändamål hela tiden förändras. Utbyggnaden av barnomsorg får inte ske på bekostnad av kvaliteten. En av hörnpelarna i kvalitetsdebatten när det gäller barnomsorgen är otvivelaktigt personaltätheten. Bristen på utbildad personal på barnstu gorna återverkar på hela barnstugemiljön, dess stimulans och inlärnings Nr 129 möjligheter, i sämsta fall också på barnens psykiska balans. Låg per Onsdagen den sonaltäthet ger otillräcklig tillsyn, denna i sin tur försvårar ingripanden 27 november 1974 och hävande av konfliktsituationer. Följden blir onödiga påfrestningar för barnen, fler konflikter, högre ljudnivå och större oro i miljön. Även Förskolan m.m. för personaltätheten bör bindande normer utformas. Ett betydelsefullt medel att driva fram önskad personaltäthet är att staten svarar för all personalkostnad på barnstugorna. En annan hörnpelare i kvalitetsdebatten är barngruppernas storlek. Mindre barngrupper är nödvändiga för att förverkliga en kvalitativ barnomsorg. Från fackligt håll har framhållits att småbarnsgrupperna inte bör omfatta mer än 10 barn och syskongrupperna inte mer än 15 barn. Vpk har genom en motion understrukit detta krav. En tredje hörnpelare i kvalitetsdebatten är kravet på sex timmars arbetsdag. Det är tyvärr inte ovanligt med en arbetsdag på tio-tolv timmar för barnen. Sextimmarsdagen blir en nyckelreform för alla förvärvsarbetande och för barnen på daghem och fritidshem. Sex timmars arbetsdag kan förkorta vistelsen på dagoch fritidshem med två timmar varje dag och ger familjen större chans till en meningsfull fritid. Riksdagen antog 1973 förskolelagen, vilken bl.a. föreskriver att varje kommun blir skyldig att upprätta en särskild förskoleplan i vilken skall anges på vilket sätt och i vilken omfattning kommunen avser att fylla behovet av daghem och annan förskoleverksamhet under den närmaste femårsperioden. Avsikten är att dessa frågor skall bli föremål för lokala politiska bedömningar på ett annat sätt än hittills. Förskolelagen är ett viktigt steg framåt, men helt otillräckligt. Det är visserligen tillfredsställande att kommunerna nu för första gången åläggs att enhetligt redovisa ett teoretiskt behov av barnomsorg. Men enhetliga planer löser inga utbyggnadsproblem och ger inga fler daghemsplatser. Bedömningarna av hur hög eller låg utbyggnadstakten skall vara ligger fortfarande helt på kommunernas politiker.

Men att lita till svaga förhoppningar ger inga fler daghemsplatser eller fritidshemsplatser. Dessutom har många kommuner redan tidigare var för sig beräknat behovet av barnstugeutbyggnad. Denna behovsplanering har inte lett till någon nämnvärd utbyggnad. Det faktum att kommunerna nu får skyldighet att planera ger bara en statistisk redovisning, som i sig inte förpliktigar till någon utbyggnad. Vad beträffar de politiska bedömningar som skall göras på grundval av behovsanalysen, så har dessa politiska bedömningar redan skett i varje kommunal politisk församling. Det är just dessa lokala politiska bedömningar som har lett till att det i dag fattas 400 000 daghemsplatser och 69 Motionen 706 avstyrks av socialutskottet. Utskottet hänvisar till förskolelagens bestämmelser om kommunernas skyldighet att planera: ”Det har inte ansetts möjligt att genom lagbestämmelser kräva att kommunerna skall tillgodose hela behovet av barntillsyn i daghem.” Då vill jag fråga: Varför det? Utskottet ger inte något motiv för sitt avstyrkande av förslaget om statlig reglering av utbyggnaden. Enligt vad utskottet vidare anför ”bör det krav på upprättande av planer för utbyggnaden av förskoleverksamheten som uppställs i lagen vara ägnat att åstadkomma kraftfulla insatser på området”. Jag vill fråga: Vilken garanti har utskottet för detta?

Sammanfattningsvis vill jag repetera några viktiga krav, som måste infrias för att garantera en kvalitativ och kvantitativ barnomsorgsutbyggnad: 2. Barnstugorna skall vara belägna i barnets närmiljö. 3. Det skall finnas en barnstuga i varje större flerfamiljshus. 6. Staten övertar hela kostnaden för barnomsorg, i första hand personalkostnaderna. Avslutningsvis, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 4 i socialutskottets betänkande nr 40.

Herr talman! Det är inte mer än ett år sedan vi diskuterade och voterade om den allmänna förskolan. Det har inte skett någonting i dag sedan den tiden, eftersom beslutet skall träda i kraft först vid årsskiftet. Det som hänt ligger utanför riksdagens område och har inneburit att kommunerna planerat för den verksamhet som skall börja inom kort. Med detta som bakgrund finner jag inte anledning till någon längre utläggning i anslutning till de motioner som väckts i denna fråga. De skall väl närmast ses som ett fullföljande av oppositionens linje i december månad i fjol, och de kan knappast sägas kännetecknas av något nytänkande i fråga om förskolan. Jag vågar säga att det inte kan vara till gagn för den allmänna förskolans utveckling om den borgerliga oppositionen, måhända med lottens hjälp, skulle segra i den votering som skall äga rum om någon stund. I sak är alltså ingenting ändrat från december 1973; ståndpunkterna är desamma och reservationerna i stort sett likalydande, även om antalet Nr 129 reservationer i år är betydligt mindre än för ett år sedan. Jag kan därför Onsdagen den fatta mig kort i min plädering för utskottets betänkande, vari det yrkas 27 november 1974 avslag på alla de borgerliga motionerna och på vpk-motionen i det här ärendet. Förskolan m.m. Utskottet betonade förra året att det skulle motverka ett av huvudsyftena med den allmänna förskolan om man delade upp barnen efter föräldrarnas livsåskådning eller efter deras tillhörighet till viss organisation. Den ståndpunkten gäller fortfarande för utskottets vidkommande. Den allmänna förskolan skall drivas av kommunen, och den skall inte kunna delegeras till någon organisation eller institution. Men det skall understrykas att vi i år liksom i fjol klargör att kommunerna självfallet skall svara för den allmänna förskolan och att det inte innebär någon begränsning vare sig tidsmässigt eller på annat sätt för församlingar eller andra att bedriva barnverksamhet. Det är självfallet angeläget att man inte konkurrerar med varandra, understryker utskottet, utan att man på de lokala orterna kan komma överens om den barnverksamhet som man där skall bedriva. Utskottet påpekar också att socialstyrelsen har genomfört en brett upplagd information där aktuella förskolefrågor behandlas. Under innevarande månad redovisas i ett omfattande faktablad en rad synpunkter beträffande den förskoleplan som skall antagas av kommunernas fullmäktige. I detta faktablad rekommenderas kommunerna just det samarbete med dem som bedriver annan barnverksamhet som jag nyss antydde. Naturligtvis har kommunen möjlighet att även i fortsättningen ge stöd åt verksamhet bland barn i förskoleåldern som bedrivs inom kommunens område av någon privatperson, organisation eller annan sammanslutning. Vad reservanterna anför om att många människor upplever det som värdefullt att ha ett alternativ till den kommunala förskolan kan na turligtvis äga sin riktighet — jag bestrider inte det. Ingenting i detta land förbjuder människor att ha vissa uppfattningar i en speciell fråga. Men här gäller det inte bara en viss kategori. När vi bygger upp en allmän förskola i kommunal regi gör vi det för att bereda plats åt alla barn i viss ålder och ge dem en lika rättighet. Då är det naturligt att vissa tidigare privilegierade grupper kan tycka att det är felaktigt. Jag har förståelse för att man kan använda sådana argument som exempelvis fru Sundberg gjorde i sitt debattinlägg. Här vill vi alltså bygga upp en demokratisk förskola där alla har lika rättigheter och samma möjlighet. Jag anser det felaktigt att dela upp barnen i olika kategorier. Just nu är det kanske mest kyrkan och frikyrkliga och ideella organisationer som står i blickpunkten för diskussionen.

Jag tror inte att fru Sundberg hade tänkt sig in i den situationen när hon pläderade för sin linje. Det är nämligen inte så att detta bara kan gälla de organisationer som fru Sundberg möjligen värnar om, utan ger man statsbidrag av principiell natur, som reservanterna föreslår, kan man få de konsekvenser som jag här har antytt. Reservationen I är ett allmänt hållet och i och för sig välmenande aktstycke, men förslaget går dåligt ihop med vad jag vill beteckna som det viktigaste, nämligen en förskola som är lika för alla barn. Beträffande den andra reservationen, som gäller vissa skyldigheter att bedriva förskoleverksamhet, finns det inte heller anledning att hålla någon lång utläggning. Här hävdar utskottet den bestämda uppfattningen att kommunerna kommer att göra kraftfulla insatser för att tillgodose verksamheten för eftersatta grupper så att de skall kunna delta i förskoleverksamhet. Detsamma gäller de åtgärder som erfordras för att ge barn som vistas på sjukhus eller andra institutioner möjlighet till någon form av verksamhet. Vi är av den bestämda meningen att kommunerna utan särskilda påpekanden kommer att fullgöra sina skyldigheter i det avseendet. Skulle det vara så att några kommuner inte gör det, föreställer jag mig att den politiska opinionen i de kommunerna är så pass vaksam att den kan driva kommunerna till att genomföra de åtgärder som kan vara nödvändiga. Någon pekpinne i form av åläggande för huvudmannen behövs enligt vår uppfattning inte i denna fråga. Jag tycker för övrigt att det är något ologiskt i reservanternas sätt att resonera — det gäller centerpartisternas och folkpartisternas uppfattning. I reservationen 1 vill man ge andra än kommunerna rätt till bidrag för att bedriva barnverksamhet och i reservationen 2 vill man ålägga kommunerna att i vissa fall driva en speciell verksamhet. Bakom reservationen 3 står herr Romanus, fröken Andersson och fru Marklund. I den reservationen pläderar man för en obligatorisk förskola. Även här tycker jag att det brister i logiken.

Låt oss se hur utvecklingen blir i fråga om den allmänna och frivilliga förskolan. Jag är övertygad om att den får stor anslutning. Principen att införa en obligatorisk förskola bör alltså få stå på väntelistan en tid. I reservationen 4, bakom vilken står representanter från centern, folkpartiet och vpk i förening, talar man om gruppstorleken. Även i den frågan tog riksdagen ställning i fjol. Utskottet vidhåller vad det då skrev, att det ankommer på tillsynsmyndigheten att utfärda vägledning för vilket tal som kan vara lämpligt sedan tillräcklig erfarenhet vunnits. Nu finns en sådan vägledning utarbetad. Mot den har utskottet ingenting att erinra. I den sägs att det bör vara högst 12 barn i en småbarnsavdelning och 20 i en syskongrupp. Det är klart att det kan tyckas vara stora grupper. Jag vill inte bestrida att det kanske vore bättre med mindre grupper, men man har också kostnadsfrågan att ta hänsyn till. Man kan inte önska sig bort från verkligheten. Så några kommentarer till vad som tidigare har sagts i debatten. Jag tycker att fröken Andersson hade en mycket positiv ton i sitt inlägg, och jag vill understryka vad hon sade just om att förskolan skall vara till för att bereda barnen bättre utvecklingsmöjligheter. Fröken Andersson tog också upp frågan om de risker som finns för att kommunerna begränsar barnomsorgerna på andra områden än när det gäller förskolan. Jag vill inte undanskymma att det säkert kan förekomma att vissa kommuner gör det. Men det beror naturligtvis på kommunernas politiska sammansättning. Finns det - som numera är fallet i många kommuner —- ett stort inslag av centerpartister, så vet vi att de inte alltid är så progressiva. Då kan det som fröken Andersson befarar inträffa, att utvecklingen på barnomsorgsområdet inte blir så bra. Centerns organisationer har följaktligen en stor uppgift i det här avseendet, att driva på och försöka se till att kommunerna inte minskar barnomsorgen, vilket fröken Andersson befarade. Fröken Andersson sade också att vi måste fortsätta med utbyggnaden av barntillsynsverksamheten. Jag är helt med på den linjen, det är riktigt att så bör ske. Vidare pläderade hon liksom herr Romanus och fru Lantz för höjda statsbidrag. Det är klart att det behövs pengar för att driva den här verksamheten. Men den är inte den enda verksamhet som staten skall ge bidrag till. En mängd områden skall klaras finansiellt, och då blir barntillsynen en av de frågor som skall vägas mot andra. En sådan avvägning måste ju alltid ske. Sett från socialutskottets uppfattning och arbetsområde att föra socialpolitik i den svenska riksdagen vill jag gärna säga att det är viktigt att satsa mycket pengar på barnverksamheten. Men jag vill betona att vi inte representerar det enda utskott som vill ha medel till utbyggd verksamhet. Jag tillhör inte dem som blir så förskräckt som möjligen herr Romanus blev när han lyssnade till fru Sundberg. Det kan väl sammanhänga med att han i varje fall de senaste åren har stått henne politiskt närmare än vad jag har gjort. Men fru Sundberg sade något som jag inte kan låta stå oemotsagt, nämligen att ett av syftena med införandet av den allmänna förskolan var att förhindra föräldrar som hade vissa livsåskådningar från att sända sina barn till enskilda förskolor. Det är helt felaktigt beskrivet. Visserligen sökte fru Sundberg i en replik till herr Romanus göra gällande att detta egentligen inte var hennes uppfattning utan det var många föräldrar som hade fått den. Men de kan ju inte ha fått den uppfattningen utan vidare. Med anledning av vad fru Sundberg yttrade i en andra replik till herr Romanus om att föräldrar råkat i panik inför den allmänna förskolans genomförande vill jag bara fråga: Vem är det som har framagiterat den paniken? Vem är det som har skapat den? Det är sannerligen inte vi som har stått för majoritetsbesluten utan det är säkerligen i så fall krafter som står fru Sundberg tämligen nära. Om det skulle vara så farligt för en sexåring att gå i en allmän förskola måste det ju vara lika farligt för en sjuåring som skall börja i en obligatorisk skola att träffa ungdomar från andra samhällslager. Jag tror att det är en förlegad uppfattning som fru Sundberg gör sig till tolk för. Jag tackar herr Romanus för att han i en replik tog avstånd från de synpunkter som fru Sundberg representerade i denna diskussion. Herr Romanus tyckte att det var beklagligt att socialdemokraterna inte gått med på att ändra storlekarna på barngrupper. Till det vill jag bara upprepa vad jag sade förut: Låt oss vänta och se. Lagstiftningen om allmän förskola har inte hunnit träda i kraft ännu. Vi kommer säkerligen att få diskutera den många gånger här i riksdagen. Vi kommer att vara vaksamma för vad som kommer att ske på detta fält. Det är möjligt att vi, när bättre ekonomiska möjligheter står oss till buds, ganska snart kan nå det syfte som herr Romanus är ute efter. Sedan talade herr Romanus mycket väl om de enskilda skolorna. Jag har ingenting att invända mot detta. Exempelvis Montessoriskolorna har haft en stor betydelse, det är inte tu tal om den saken. Men de kommer ju att finnas i fortsättningen — även om riksdagen följer majoritetslinjen —- precis som i dag. Det sker ju ingen annan ändring än att statsbidrag inte kan erhållas. Men det finns ingenting som hindrar kommunerna från att ge bidrag till den skolformen. Och jag är övertygad om att många kommuner där sådan skolverksamhet bedrivs kommer att ge sådant bidrag. Sedan bara ett par ord till fru Lantz som kom med en önskelista på en rad punkter. Jag har ingenting emot fru Lantz” önskelista. Jag skulle gärna medverka till att hennes önskningar förverkligas. Det är bara det att i varje politiskt beslut som vi skall fatta är det fråga om ekonomi och om resurser i övrigt. Men jag tror att vi för närvarande inte kan göra mycket mer än vad vi gör i dag. Det betyder dock inte att vi inte med uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen på detta fält. Vi kommer att söka åstadkomma så mycket som möjligt, för vi vet ju att förskolan och över huvud taget barntillsynsverksamheten är en av de viktigaste angelägenheter samhället har. Sett från de utgångspunkterna har jag alltså ingenting att invända mot fru Lantz” allmänna syn. Det är bara det att det är lätt att skriva önskelistor, det vet alla, men det är inte alltid så lätt att få dem infriade. Herr talman!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
Herr talman! Nej, herr Karlsson i Huskvarna, man bygger upp en opinion mot den allmänna förskolan genom att här i kammaren påstå att jag har sagt att det är farligt för barnen att gå i den allmänna förskolan. Ett sådant uttalande vare mig fjärran. Det finns ingenting i mina inlägg som på något sätt ger belägg för vad herr Karlsson i Huskvarna påstår att jag har sagt. Jag vill dessutom säga till herr Karlsson att olika frivilliga — Nr 129 organisationer, även politiska ytterlighetsorganisationer, i dag som lagen Onsdagen den är skriven har möjlighet att starta en förskoleverksamhet för barn. Men 27 november 1974 vad det gäller här är ju att kommunen, i detta fall som i andra, får rättighet att fördela statsbidragsmedlen. Och i praktiken har kommunen = Förskolan m.m. i dag rätten att fördela medel när det gäller stöd till olika ungdoms organisationer. Om herr Karlsson i Huskvarna skulle vara så rädd för att politiska ytterligheter skall starta förskolor att man inte skulle våga anförtro åt kommunerna att fördela medlen också till den alternativa förskolan skulle det innebära att herr Karlsson ville ta från kommunerna deras rätt att över huvud taget använda kommunala medel till att stödja olika ungdomsorganisationer.
Herr talman! Jag undrade ibland under herr Karlssons i Huskvarna anförande vilken reservation han vände sig mot. Jag kände faktiskt inte igen vad som står i reservationen 1, som han sade att han bemötte. Jag ber ledamöterna att läsa vad det står i reservationen 1, så slipper jag ta upp tid med att tala om det. Kommunernas skyldighet har vi aldrig ifrågasatt. Det står klart utsagt i reservationen 1 att kommunerna skall ha skyldighet att svara för att barn kan få plats i förskola, osv. Vi har också klart angett vilka förutsättningar som skall gälla för att kommun i sin förskoleplan skall få inräkna också skolor som icke drivs av kommunen. Det är alltså det reservationen gäller, och vi anser att förutsättningarna skall vara att de skolorna skall fylla samma krav som gäller för den kommunala förskolan och stå under samma tillsyn som denna. Det som herr Göran Karlsson anför i sitt bemötande stämde inte på någon punkt, tycker jag. Sedan berörde herr Göran Karlsson lagparagraferna 5 och 8, som vi har tagit upp i reservationen 2. Också där drog han en felaktig slutsats, nämligen att vi ville ha skyldigheten fastslagen för kommunerna att bedriva särskild förskoleverksamhet, därför att vi har avgivit reservationen 1. Tvärtom har vi i reservationen 1 fastslagit skyldigheten för kommun, och vi vill ha samma skyldighet fastslagen också i de avseenden som berörs i reservationen 2. När det gäller reservationen 3 talade herr Göran Karlsson också om ologiska slutsatser. Jag vill gärna säga att den här debatten om enskilda förskolor aldrig hade behövts föras om vi hade fått en obligatorisk förskola, som jag pläderade för i fjol. Då hade det hela varit en kommunal angelägenhet, men vi fick inte obligatorisk förskola i fjol, vilket jag beklagar. Beträffande reservationen 3 anförde herr Göran Karlsson vidare — och det argumentet har man hört många gånger här i kammaren — att det beror på den politiska sammansättningen i kommunerna hur utbyggnadstakten blir. Jag har inte några siffror på detta, men jag tror faktiskt att den ekonomiska situationen är lika besvärlig i alla kommuner, oavsett 75 politisk majoritet, och det är det ekonomiska läget i kommunerna som medför att utbyggnadstakten kommer att bli tämligen låg framöver. Både herr Göran Karlsson och jag behöver i våra partier driva fram en opinion i den här frågan. Sedan noterar jag med tillfredsställelse herr Göran Karlssons positiva inställning till statsbidrag. Jag vet att det är en fråga om prioritering. Men detta är ett område som jag själv anser att man bör prioritera, och jag noterade alltså med stor tillfredsställelse att Göran Karlsson också ansåg det.
Herr talman! Det är inte bara fru Sundberg som ägnar sig åt skräckmålning, utan nu säger socialutskottets värderade ordförande att det kanske blir kfml eller nynazisterna som sätter i gång förskolor och får kommunala bidrag. Det finns inget stöd för en sådan förmodan i den uppläggning som reservationen föreslår. Jag vet inte vilka kommuner herr Karlsson i Huskvarna tror skulle ge bidrag till sådana förskolor. Jag tror inte att faran är överhängande. Därmed kan hela det resonemanget avföras ur diskussionen. I slutet av sitt anförande kom herr Karlsson över till det som är mer realistiskt, nämligen att det kan röra sig om exempelvis Montessoriförskolan, skolor som använder Waldorfpedagogiken osv. Då sade han också helt riktigt att dessa skolor finns och kan få kommunala bidrag redan i dag. Frågan är bara om de skall få räknas in i den kommunala förskoleplanen. Ja, det är just det som frågan gäller: om vi skall visa någon större generositet mot dessa skolor än vad som sker i dag eller inte. Större är inte skillnaden, och den behöver inte dramatiseras med hänvisningar till risken för nynazister och kfml-are. I likhet med fröken Andersson har jag svårt att förstå varför det skulle vara ologiskt att ålägga kommunerna att bedriva förskoleverksamhet för de barn som särskilt behöver det, när vi är överens om att ålägga kommunerna att göra det för alla sexåringar. Det är inte ologiskt att ålägga kommunerna att bereda plats för ytterligare en grupp. Det är heller ingen motsättning mellan att önska sig obligatorisk förskola och att vilja ge utrymme för enskilda förskolor. Vi har i dag en skola som är obligatorisk för alla barn från sju års ålder, men det förekommer också enskilda skolor för dessa åldersgrupper. Det är bara det, att dessa enskilda skolor skall uppfylla vissa krav. Detsamma skall enligt vår uppfattning gälla de enskilda förskolorna i ett obligatoriskt system. Herr Karlsson i Huskvarna missförstod mig litet, när han sade att jag hade beklagat att socialdemokraterna inte ville gå med på att ändra storleken på grupperna. Nej, vad jag beklagar är att ni går med på att öka gruppernas storlek till 20 barn. Det har tidigare varit 15 med en möjlighet till överinskrivning upp till 18 barn, och det är den storleken vi vill bibehålla. Att öka storleken till 20 är enligt min uppfattning en kvalitetsförsämring, som ni inte borde ha gått med på.
Nr 129 Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att alla barn skall ha Onsdagen den samma rättighet och möjlighet till förskola. Samtidigt säger han att vi 27:november 1974 inte kan göra mer i dag än vad vi redan gör. Hur går det ihop? Innebär det att de 400 000 barn som har akut behov av daghemsplats fortfarande = Förskolan m.m. skall få stå på väntelista? Vidare säger herr Karlsson i Huskvarna att jag skriver önskelistor och att det är mycket lätt att göra sådana. Jag skriver inga önskelistor — jag ställer krav. Och jag är väl medveten om att genomförandet av dessa krav kostar pengar. Det åtgår miljarder för att bygga bort barnstugebristen. Om samtliga förskolebarn med förvärvsarbetande föräldrar skulle få plats på daghem, skulle driftkostnaderna komma att ligga på 5 miljarder kronor, och utgifterna skulle fördubblas om alla förskolebarn skulle få förskoleplats. Men jag hävdar att vi har råd att bättre ta hand om våra barn. Barnstugeutbyggnaden kan finansieras genom omfördelningar och omprioriteringar i vårt samhälle. Jag vill också hävda att det följer en del vinster med en utbyggd barntillsyn. Vi får bättre vård och uppfostran av våra barn. Fler föräldrar kan frigöras för arbete i produktionen, och det medför bl.a. ökade skatteintäkter. Kommunerna får minskade socialhjälpskostnader och minskade utlägg för bostadstillägg. Men många vinster kan inte så lätt räknas i pengar. Bl. a. skulle t.ex. barnens och kvinnornas frigörelse underlättas av en utbyggd barnomsorg. Jag menar också att det är folkets behov som skall styra vår samhälleliga resursanvändning, och barn behöver inte vara lönsamma. Att t.ex. låta barn gå i skola är i dag en självklarhet för alla människor. Ingen protesterar mot att vår skola kostar pengar. Rätten till förskoleplats borde vara lika självklar för alla barn som rätten att gå i skola. Skolan är en god samhällsinvestering, och det är barnstugan också.
Herr talman! Jag kanske får säga till fru Lantz att debatten gäller förskolan, inte barnomsorgen i stort. Följaktligen är det önskelistor av väldiga dimensioner hon försöker skriva ut. Fru Lantz har sedan sist preciserat kostnaderna till 5 miljarder. Vi skall alltså hålla oss till förskolan, och på det området vågar jag säga att vi gjort vad som är möjligt att göra. För herr Romanus vill jag påpeka — och det kan gälla också fru Sundberg — att jag inte har skräckmålat. Jag har bara sagt att konsekvensen av ett bifall till reservationen 1 blir att statsbidrag kan utgå inte bara till kyrkan och frikyrkan och de ideella organisationerna utan också till nynazister och kfml. Det är inte att skräckmåla, herr Romanus, det är bara att tolka lagen sådan den skulle bli om ni skulle vinna i voteringen. Så var det fröken Andersson.

Principiellt vill ni ändra den lag om allmän förskola som antogs förra året, och det är där skiljelinjen går. Vi menar att det måste vara riktigt att den allmänna förskolan skall drivas av kommunen och att statsbidrag inte skall utgå till organisationer som driver annan barnverksamhet. Det är kommunen som har den allmänna förskolan och ingen annan. Så bara några ord till fru Sundberg. Det är väl uppenbart att hennes anförande skilde sig — jag kan inte använda ordet radikalt men i varje fall drastiskt — från de inlägg som gjordes av förespråkarna för de andra borgerliga partierna. Det är inget tvivel om att fru Sundberg gav ett intryck av att hon var på den reaktionära sidan, när hon påstod att regeringen genom sin proposition förra året sökt hindra människor med en viss livsåskådning att ge sina barn speciella skolor och att många föräldrar har gripits av panik inför den allmänna förskolans genomförande. De som har drivit fram den paniken måste vara fru Sundberg och hennes meningsfränder.
Herr talman! Förskoledebatten är en debatt både om daghem och om lekskolor, och jag tror att de flesta här har förstått det. Vi har motionerat om hur man skall bygga ut barntillsynen, och det har vi gjort därför att vi inte tror att kommunerna ensamma kan klara den kraftiga utbyggnad som behövs. Det vittnar den långa kön om, det vittnar de 400 000 barnen om. Därför har vi i motionen 706 föreslagit att staten tar över en betydande del av ansvaret och ställer upp normer för en utbyggnad. Det är inte rimligt att tro att kommunernas goda vilja räcker i det här fallet, även om det kan låta så, speciellt i valtider. Vi vill också att kommunerna garanteras ekonomiska förutsättningar för den här utbyggnaden.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att konsekvensen av reservationen 1 blir, att statsbidrag kan utgå till nynazistiska förskolor. Men enligt förslaget skall statsbidraget gå till kommunen, och kommunen skall besluta om vilka förskolor som skall få bidrag. Om herr Karlsson är rädd för att bidrag skall gå till nynazistiska förskolor, måste han ju tro att det finns kommuner som är villiga att stödja sådana förskolor. I så fall måste herr Karlsson också vara rädd för att de kommunerna är beredda att göra det redan nu, för de har ju redan möjlighet att ge bidrag. Om herr Karlsson menar allvar med att det skulle finnas en sådan här risk, borde han föreslå förbud för kommunerna att ge stöd åt nynazistiska förskolor. Nu menar han naturligtvis inte allvar, han tror inte att det finns någon kommun som är beredd att ge ett sådant bidrag. Hans resonemang är bara avsett att sätta litet färg på debatten, och det kan ju vara lovvärt i och för sig. Men låt oss då ändå vara överens om att det där är mera ett bidrag till underhållningen än ett sakligt argument. Varken herr Karlsson i Huskvarna eller någon annan här tror att det finns någon kommun som inom överskådlig framtid skulle fatta ett sådant beslut. Därmed är det heller inte något argument mot reservationen 1. Det tycker jag herr Karlsson skall erkänna i ärlighetens namn.
Herr talman! Jag blev faktiskt inte klar över vad det var som fortfarande var ologiskt i mitt förra inlägg, så herr Karlsson i Huskvarna får väl komma tillbaka till den saken. Däremot noterar jag att herr Göran Karlsson sade att han inte hade kommenterat det som stod i reservationen 1. Det förstår jag, och det var det som gjorde att jag uppmanade ledamöterna att läsa reservationen 1. Där finns ju ingenting med av det som herr Karlsson i sitt anförande målade upp. Nu säger han att skillnaden är att vi inte vill ha den kommunala skyldigheten kvar. Det är ingen som har ifrågasatt den skyldigheten; det står alldeles klart i reservationen I att kommunerna skall ha skyldighet att svara för att barn får plats i förskolan. Jag behöver inte gå in på reservationen igen, men det finns ingen skillnad på den punkten, och jag vill ha det helt klart utsagt. Sedan har jag liksom Gabriel Romanus mer förtroende för kommuner än herr Göran Karlsson tydligen har. Jag tror inte att man kommer att ge bidrag till förskolor med den inriktning som har nämnts här.
Herr talman! Mitt anförande skilde sig från de övriga borgerliga ledamöternas men inte från herr Karlssons i Huskvarna — genom att jag läste ur socialutskottets betänkande nr 40. Om jag inte minns fel gjorde herr Karlsson i Huskvarna detsamma.

Men vad som har skapat den befintliga rädslan för den allmänna förskolan är just bl.a. uttalanden i den riktningen att huvudsyftet med den allmänna förskolan skulle vara att förhindra en uppdelning. Moderata samlingspartiet — och även representanter för herr Karlssons i Huskvarna parti — har lagt in helt andra huvudsyften i vår gemensamma önskan om uppbyggnad av förskoleverksamheten för barnen. Det gäller barnens sociala samverkan, deras sysselsättning, deras möjligheter att utveckla sina fysiska och psykiska gåvor. Vad jag har vänt mig mot är påståendet att vårt huvudsyfte skulle vara att förhindra en uppdelning. Dessutom har jag påpekat — och det vill jag gärna erinra herr Karlsson i Huskvarna om -— att i nästa citat från betänkandet erkänner utskottets majoritet de alternativa förskolornas rätt att finnas.
Herr talman! Så länge som fru Sundberg håller sig till utskottets betänkande och citerar det har jag inget att invända. Men när hon gör sina egna funderingar kring detta blir jag en aning fundersam -— för att använda ett milt uttryck. Kvar står att den allmänna förskolan, som skall starta efter nyår, kommer att vara betryggande skött — det vågar jag försäkra. Ingen behöver alltså från de utgångspunkterna vara rädd för att sända sina barn dit. Herr Romanus kom med ett ytterligare resonemang kring det här med kfmli och nynazisterna. Jag har inte påstått att det skulle vara så farligt. Men jag har dragit ut konsekvenserna av den lagstiftning som ni förordar. Om nynazisterna exempelvis — jag medger att det är ett teoretiskt exempel — skulle inrätta en förskola och den uppfyller de krav som herr Romanus själv har varit med om att skissera i reservationen, hur kan en kommun då säga nej till den? Det får väl ändå inte vara på det sättet att man skall ge en viss religiös eller politisk riktning tillstånd att bedriva förskoleverksamhet, medan en annan inte skulle få sådant tillstånd. Herr Romanus måste dra de riktiga slutsatserna av den reservation som han varit med om att avge. Till slut bara ett par ord till fru Lantz, herr talman! Fru Lantz får återkomma i januari och motionera om annan barnverksamhet. I dag är det förskolan som vi diskuterar och fattar beslut om — det är därför detta betänkande har kommit till.

Herr talman! Jag vill inleda det här lilla anförandet med att åberopa fru Sundbergs inlägg. Jag vet inte riktigt vad hon är ute efter, men jag betecknar hennes uttalanden närmast som en diskriminering av den allmänna förskolan. Hon använder ord som beklämmande, åsiktsförtryck, likriktning och enhetsbarn. Och om man bara håller sig till det sista uttrycket, så är det ju beklämmande, fru Sundberg, om den allmänna förskolan skulle under det här året forma barn av en viss bestämd typ. När man lyssnar till fru Sundberg får man ju intrycket att när barnen kommer ur förskolan är de lika långa och lika tjocka och har samma hår, samma ögon — och samma idéer! Jag tror att vi med fördel kan lämna den debatten. Så är det naturligtvis inte, och jag skall återkomma till det litet senare. I förra årets debatt i ärendet — ungefär vid den här tiden — gjorde jag den reflexionen att om förskolan hade blivit obligatorisk, om den hade bundits vid skolstyrelsen och skolöverstyrelsen hade blivit tillsynsmyndighet, hade vi kanske inte fått den här debatten om de alternativa förskolorna. Fröken Andersson har också i debatten här understrukit att även hon drar den slutsatsen. Jag för min del delar uppfattningen att förskoleverksamheten skall ligga under de sociala myndigheterna. Jag har bara sagt att om förskoleverksamheten hade lagts under skolmyndigheterna och saken betraktats så att skolpliktens inträdande tidigarelagts ett år hade den här debatten knappast kommit att föras. Jag tycker att i varje fall centerpartiet och folkpartiet borde ha slutit upp bakom utskottsmajoritetens förslag, eftersom de i den övriga skoldebatten här i riksdagen mycket bestämt tillbakavisat förslag om alternativa skolor. Jan-Erik Wikström, som ju inte är här i riksdagen nu men som är ordförande i folkpartiets kristna sociala råd, har hållit flera övertygande anföranden mot alternativa skolor. Men i förskolefrågan hoppar man plötsligt av från den här principen och slår följe med moderaterna. Var ligger då skillnaden? Ja, teoretiskt och i viss mån även praktiskt är ju förskolan allmän — den är obligatorisk för kommunerna men inte för föräldrarna.

När jag gav uttryck för det i förra årets debatt sade flera talare på den socialdemokratiska sidan att vi är beredda att ta ett obligatorium, om det visar sig att den allmänna förskolan inte slår igenom. Vi får vänta och se hurudan utvecklingen blir. Visar det sig att många sexåringar faller utanför, så får vi ta ett obligatorium. Nu tror vi inte det. Vi skall ha en uppsökande verksamhet, och den tror vi skall göra att vi får en täckning på nära 100 procent av alla sexåringar. Personligen anser jag att obligatorieanhängarna — folkpartiet, fröken Andersson i centerpartiet och vpk — här försöker sätta sig på två stolar. Om man vill genomföra ett strikt obligatorium för alla sexåringar att gå i förskolan, så blir det naturligtvis mycket svårt att hävda att olika huvudmän skall stå för denna skolform. I klarhetens intresse bör det nog än en gång påpekas att vad vi här talar om är statsbidraget till alternativa förskolor, inte om skolornas rätt att finnas till och inte heller om kommunernas rätt att lämna bidrag till sådana skolor. Det har väl också framgått av debatten förra året och i år. Utskottets skrivning är dessutom så klar att det på den punkten inte bör råda någon oklarhet. Orsaken till att vi går emot förslaget om statsbidrag är naturligtvis inte illvilja mot frivilliga organisationer och inte heller misstankar om att frivilligorganisationerna skulle sköta skolorna sämre. Vi lämnar ju i andra sammanhang mycket stora uppgifter till frivilligorganisationerna. Nu ligger det också ett förslag om statsbidrag till verksamhet för barns fritid, det gäller barn från sju till tolv år. Jag önskar för min del att man där skall gå ner till sex år. Vi får väl se vad som händer där. Det bedrivs ett mycket omfattande arbete bland barnen, inte minst inom kyrkor och samfund. Förra året redovisades siffror som visade att de kyrkliga och frikyrkliga förskolorna omfattade ungefär 3 000 elever, medan det på den andra sidan, alltså när det gäller den kompletterande verksamheten, bl.a. kyrkans småbarnstimmar, fanns ungefär 70 000 barn. Söndagsskolan tillkommer. Det blir alltså många barn som samlas till sådan verksamhet. Och den allmänna förskolan kommer inte att göra någonting mot denna verksamhet. Nej, vad vi är rädda för är uppsplittringen, skiktningen av barnen, som det här har talats om flera gånger. Om man skulle införa samhällsbidrag — och jag förmodar att man då måste gå upp till ungefär 100 procent — så är det ganska enkelt att ordna förskola. Det kan varje organisation göra. Och det kostar egentligen inte några pengar. Enligt förskolelagen har man för övrigt inte rätt att ta ut några avgifter. Kostnaderna måste alltså täckas helt och hållet med bidrag från det allmänna i stort sett. Och då kan vi få den här skiktningen. Herr Romanus var på den punkten mycket vänlig och sade: Låt oss ha det så här under uppbyggnadstiden. Men det är ju just under uppbyggnadstiden som det är farligt att ha sådana bestämmelser; då binder man sig nämligen för framtiden. De alternativa förskolor som finns — och det finns en del sådana - kommer, som herr Karlsson i Huskvarna sagt, inte i ett sämre läge än de är i nu. Om kommunerna vill ge dem bidrag står det kommunerna fritt att göra det. Vad vi är rädda för är alltså att få en skiktning, och någon skiktning bör inte komma till stånd vare sig när det gäller förskolan eller när det gäller den obligatoriska skolan för barn från sju år och uppåt. Är det då så att den kyrkliga opinionen står på fru Sundbergs sida? Jag vill hävda att den är splittrad. Den är inte alls entydig — det försökte jag säga i debatten förra året, och jag upprepar det. Frågan har sedan dess varit uppe i Svenska ekumeniska nämnden, där de främsta representanterna för samtliga samfund sitter med. Man har där fört en debatt i denna sak och frågan har också varit uppe till omröstning i nämnden. Nämnden avvisade med betryggande majoritet den tanke som alternativförespråkarna här förordar. Om man skall utgå från Ekumeniska nämndens ställningstagande finns det alltså inte majoritet i den kristna opinionen för alternativa förskolor. Argumentationen från det hållet är densamma som den jag fört här. När utskottet behandlade detta ärende förra året fick vi, tycker jag, i betänkandet med några väsentliga synpunkter när det gäller livsåskåd ningsfrågorna. De fanns med också i propositionens skrivning, men de underströks mycket starkt i betänkandet. Jag skall därför, herr talman, göra ett längre citat ur socialutskottets betänkande nr 30 år 1973 — jag vill ha med det i årets protokoll. ”Socialutskottet förutsätter att inom förskolan utrymme kommer att finnas för behandling av livsåskådningsspörsmål för att positivt möta barnens intresse för dylika frågor. Hos många föräldrar finns otvivelaktigt farhågor för att personalen vid behandlingen av sådana spörsmål kan komma att på barnen överföra ensidiga värderingar. Utskottet vill betona vikten av att personalen uppmärksammas på riskerna för att så sker.

De mål som sålunda angivits för viss personalutbildning bör efter utvärdering kunna bli vägledande även för behandlingen av livsåskådningsfrågor och angränsande frågor inom förskoleverksamheten. Vad angår innehållet i omvärldsorienteringen framstår det som naturligt att som ett moment i denna orientering bl.a. de stora religiösa högtiderna ägnas uppmärksamhet.” Jag tror att detta tål att tänka på både av oss som är här och av dem som skall arbeta med den allmänna förskolan framöver. Jag vill bara tillägga att detta är något nytt inom förskoleutbildningen och att det kommer att ge utslag i förskolans verksamhet.

Herr talman! Herr Svensson i Kungälv anser att vi försöker sitta på två stolar samtidigt när vi uttalar oss för dels en obligatorisk förskola, dels att det inom systemet också skall finnas utrymme för enskilda förskolor. Jag skall därför be att till kammarens protokoll och till herr Svenssons uppbyggelse få citera yrkandet i den motion som hade herr Svensson i Kungälv som första undertecknare förra året. Där föreslår motionärerna ”att riksdagen i sin skrivning i likhet med barnstugeutredningen uttalar att, liksom beträffande den obligatoriska grundskolan, privat institution eller organisation betraktas som förskola om den fyller de krav som uppställs på de samhälleliga förskolorna så som dessa uttrycks i lag om förskoleverksamhet och i tillsynsmyndighetens råd och anvisningar”. Han vill alltså ha en parallellitet mellan den obligatoriska skolan och förskolan i det fallet. Det är precis detsamma som eftersträvas i reservationerna, och som jag har talat för här. Jag finner därför att vi, om vi försöker sitta på två stolar, bara följer herr Svenssons exempel från förra året. Jag tycker emellertid inte att det är något akrobatnummer, utan det går mycket bra ihop. Herr Svensson behöver alltså inte skämmas för sin motion, bara därför att den råkar stämma med vår uppfattning.
Herr talman! Jag skäms inte för min motion; vi fick ju igenom vårt huvudkrav, vilket var att det skulle skapas klarhet om enskilda organisationers rättighet att anordna förskolor. Det var detta som det var fråga om i den debatten. Vi gick inte med på statsbidraget av de anledningar som jag har anfört här i dag.
Herr talman! Statsbidraget är en sak, men nu diskuterar vi just möjligheten att ha samma system för förskolan som för den obligatoriska skolan, nämligen ett obligatorium för alla barn, men inom den ramen finns det utrymme också för enskilda skolor. Det var vad herr Svensson motionerade om förra året. Det är också precis detta som vi talar för nu. Om vi sitter på två stolar nu, gjorde alltså herr Svensson detsamma förra året. Men dess bättre är det inte så i någotdera fallet.
Herr talman! Jag känner herr Romanus och jag känner också till hans fattningsförmåga och tror att den är fullt tillräcklig för att han skall förstå skillnaden mellan att lämna rättighet att göra en sak och att lämna statsbidrag till samma sak.